Herr talman! De arbetsrättsliga förhållandena på arbetsplatsen är helt naturligt föremål för samma uppmärksamhet bland löntagarna oavsett om de är anställda inom de privata företagen eller den s.k. offentliga sektorn. Därför var de offentliganställdas intresse för utredningen om medbestämmanderätten lika stort som de privatanställdas, och man deltog i samma omfattning i remissbehandlingen. De offentliganställda var inte heller beredda att acceptera några begränsningar i de fackliga rättigheterna eller att dra några gränser för de anställdas inflytande över sin egen arbetssituation. Ett uttryck för detta är det förhållandet att inte mindre än omkring 240 motioner till Statsanställdas förbunds senaste kongress handlade om demokratin på arbetsplatsen. Av dessa berörde 145 motioner just frågorna om 3 § i statstjänstemannalagen, lokal förhandlingsrätt och tolkningsföreträdet. I motionerna yrkades bl.a. att § 32 principen avskaffas, att förhandlingsrätten utvidgas till att omfatta praktiskt taget alla frågor, att arbetsköparnas tolkningsföreträde slopas, att primär förhandlingsskyldighet införs och att möjlighet till lokala stridsåtgärder under avtalsperiod genomförs. Ett trettiotal motioner krävde kort och gott att 3§ i sin helhet skulle slopas. Under hösten 1973 kom regeringen med förslag som innebar vissa framsteg jämfört med tidigare förhållanden. Det avtalsbara området blev något större, och det gav möjlighet till förhandlingar om t.ex. tjänstgöringslistor och turlistor, vissa frågor om facklig förtroendemans ställning hos myndighet och rätt till ledighet för studier, barntillsyn etc. Dock anfördes vid behandlingen av förslaget att det var helt otillräckligt, inte minst mot bakgrunden av den stigande opinion som krävt att 3 § i statstjänstemannalagen helt skulle slopas. Samma intresse visade de anställda inom kommuner och landsting vid remissbehandlingen av frågan. På en av Kommunalarbetareförbundet anordnad konferens för sammanfattning av ärendet var temat Demokrati på arbetsplatsen. Det stod också där helt klart att de kommunalanställda inte kommer att stillatigande acceptera inskränkningar i förhandlingsrätten. Utvecklingstendenserna inom arbetslivet mot ständigt ökad effektivisering av verksamheten, ökad arbetshets och utslagning är desamma för de offentligt anställda som för de privatanställda. De kapitalistiska lagarna gör sig gällande även på den offentliga sektorn. En större del av de offentliganställda tillhör LO och TCO. De är lågavlönade och har ofta dåliga arbetsförhållanden. Det är mot den bakgrunden viktigt att fackföreningarna har rätt och frihet att förhandla i olika frågor. Propositionen har väckt ett berättigat missnöje bland de offentliganställda. Visserligen har förhandlingsrätten utvidgats, men regeringen gör en viktig skillnad jämfört med de privatanställda. Avtal kan inte träffas i frågor som faller under myndighets beslut, då detta skulle inkräkta på den politiska demokratin. Vad är då myndighets beslut? Statsrådet Feldt har redovisat regeringens uppfattning om var gränsen för arbetsdemokratin går. Det skulle enligt honom vara att kränka den politiska demokratin om avtal träffades om den offentliga verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Kommunalarbetareförbundets ordförande har emellertid redovisat en annan uppfattning i frågan. Enligt honom är det naturligt att kommunen oinskränkt skall besluta exempelvis om lokalisering och byggande av en barnstuga eller om hur många platser en sådan skall ha. Men det kan inte anses vara ett intrång, om den fackliga organisationen vill för handla om personaltätheten eller den utbildningsstandard som bör förekomma i barnstugan, eftersom frågan är att betrakta som en organisationsoch arbetsmiljöfråga för de anställda. Det är svårt att veta vilken innebörd man skall lägga i begreppet kvalitet på myndighets verksamhet, och det gäller särskilt bemanningsfrågorna. På vissa områden — 1. ex. barnomsorgen, sjukvården och undervisningen = finns inga andra mått på verksamhetens kvalitet än just personaltätheten. Om man inte i dessa fall kan tänka sig att personaltätheten skall fastställas genom förhandlingar, då är konflikten med myndighets beslut där. Tydligen vill man fortsätta det otillbörliga utnyttjandet av exempelvis sjukvårdspersonal som aldrig kan hålla ett normalt arbetstempo, därför att de inte kan lämna patienterna i sticket. De arbetar tills de stupar, blir sjukskrivna eller slutar, vilket kan konstateras genom omsättningen på personal. Det är nödvändigt med en förhandlingsrätt som ger ett avgörande inflytande på dessa frågor. En annan fråga som Kommunalarbetareförbundets ordförande tog upp var inflytandet på entreprenadbeslut. Han ansåg det naturligt att om en kommun beslutar lägga ut ett jobb på entreprenad så skulle detta inte få ske utan att de anställda hörs. Detta bör ligga helt inom inflytandets ram. Här blir det också kollision med frågan om myndighets beslut, men vi anser att beslut som på ett eller annat sätt berör de anställda måste vara förhandlingsbara. Om exempelvis en skolstyrelse lägger ut skolmåltidsverksamheten på entreprenad drabbas kommunens egen personal. Kanske blir de arbetslösa. Kanske erbjuds de anställning hos entreprenören, ofta på väsentligt sämre villkor än vad de kommunala avtalen ger. Det finns många exempel på liknande entreprenader, inte minst på städområdet, och också exempel på att kommuner genom att hota med utlämnande av arbete på entreprenad kunnat utöva utpressning och styra löneutvecklingen för stora grupper inom den offentliga sektorn. Kommuner kan inte få ha en oinskränkt rätt att fatta beslut utan hänsyn till konsekvenserna för de anställda. Kommunalarbetarna är i dag inte underkastade de begränsningar som finns i kommunaltjänstemannalagen och vi vill inte ha en särlagstiftning, som skall omfatta hela den offentliga sektorn. En lag om demokratiska rättigheter på arbetsplatserna bör enligt vpk:s mening slå fast bl.a. obegränsad förhandlingsrätt och strejkrätt också för de offentligt anställda. De ca I miljon löneplansanställda som finns i stat, kommun och landsting skall inte ha någon inskränkning i sina rättigheter därför att deras arbetsförhållanden faller under myndighets i stället för under en företagslednings beslut. När fackförening så påfordrar skall den ha rätt att förhandla direkt med regeringen, landstingens förvaltningsutskott och kommunstyrelserna om ramarna för den ekonomiska verksamheten och, om så behövs, understryka sina krav med stridsåtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna har såväl i motionen som i reservationen understrukit att de offentliganställda bör ha samma rättigheter på arbetsplatserna som vpk kräver för anställda på andra sektorer av arbetsmarknaden. Så några ord om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Vänsterpartiet kommunisterna har i upprepade motioner tagit upp och ställt förslag till hävandet av de brister som man konstaterat finns i den s.k. förtroendemannalagen. En svaghet i lagen är dess begränsningar av en förtroendemans verksamhet. Inte minst den lag som kommer att antas i dag kräver att fackföreningarna mer suveränt själva får avgöra vilken tid som erfordras för förberedelser och förhandlingsarbete. Detta kräver en avgörande ändring av förtroendemannalagen. Andra brister är att bedömningen av vad som är facklig verksamhet är mycket snäv och utestänger den politiska delen. Socialdemokraterna, som i andra sammanhang ofta talar om sambandet mellan partiet och fackföreningsrörelsen, tycks här delvis ha fallit undan för den borgerliga propagandan och vill inte ta steget fullt ut. På arbetsplatserna växer i dag opinionen för en utvidgning av de förtroendevaldas möjligheter att tillvarata medlemmarnas totala intressen. Medlemmarnas arbetssituation påverkas i allt större utsträckning av politiska beslut och det är orimligt att avskilja den politiska biten från facklig verksamhet. Det passiverar och hämmar den fackliga verksamheten i övrigt. Förtroendemannalagen bör därför utvidgas till att gälla även den politiska verksamhet som fackföreningarna kan bedriva, detta för att arbetstagarna skall komma på jämställd fot med motparten, som har obegränsade möjligheter att på arbetstid agera politiskt. Det råder stor enighet i frågan — statsrådet instämmer med arbetsrättskommittén i uppfattningen att arbetsplatserna bör vara öppna för politisk verksamhet och tillägger att det är av väsentlig betydelse att det politiska meningsutbytet och information i samhällsfrågor kan på lämpliga vägar beredas insteg även på arbetsplatserna. Utskottet intygar också sin enighet i denna fråga men ansluter sig till propositionens bedömning att lagstiftningsvägen är svårframkomlig när det gäller att säkerställa möjligheterna till politisk verksamhet på arbetsplatser och avslår därför motionen. De borgerliga i utskottet vill fortsätta att förbehålla företagsledningen rätten till politisk verksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna anser tvärtom att det borde vara lättare att utvidga den fackliga demokratin än att med snäva gränser tvingas till ständig bevakning av att överträdelser inte förekommer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer där herr Hallgrens namn återfinns samt till det av herr Hagberg i Borlänge under överläggningen framställda yrkandet.
Herr talman! Herr Granstedt kom in på diskussionen om de offentliganställdas möjligheter att få del av den här demokratiseringen. Han riktade allvarlig kritik mot departementet, mot den bristande snabbheten när det gällde att få fram propositionen etc. Dessutom gick han in på vad centern — och förhoppningsvis också moderaterna — menar med sin reservation. Jag kan erkänna — det kan naturligtvis vara på mig det an kommer — att jag inte blev mycket klokare av det. Han säger: Visst skulle man få förhandla, det är helt klart, men man skulle inte få teckna avtal. Jag har den uppfattningen, herr talman, att om man inte får teckna ett avtal finns det föga anledning att fördärva tiden med att förhandla. Nu har också herr Ekinge gått igenom argumenten på ett bra sätt. Jag delar helt hans uppfattning. Det enda när det gäller centerns uppfattning som jag kan få fram av herr Granstedts resonemang är den genuina rädslan för de fackliga organisationerna. Man tror helt enkelt inte på de fackliga organisationerna. Denna uppfattning kom också fram i den andra biten av herr Granstedts anförande som gällde den politiska debatten på arbetsplatserna. Herr Granstedt säger att det är olustigt att socialdemokraterna har uppfattningen att det är de fackliga organisationerna som tillsammans med sin motpart skall avgöra de olika frågorna. Samma uppfattning framskymtar där: Så fort de fackliga organisationerna finns med i bilden är det farligt; det är någonting man inte vill vara med om. Vår inställning när det gäller den politiska debatten och verksamheten på arbetsplatserna är klar och ensidig. Dessa frågor måste skötas av folk inne på arbetsplatserna eller av dem som har möjlighet att avtala om någonting. Jag begriper inte att man kan ha någon annan inställning. Men jag förstår till fullo att centern har den uppfattningen att när de fackliga organisationerna får möjlighet att klara ut dessa saker, då är det farligt. Jag skall bemöta fru af Ugglas i nästa replik.

Herr talman! Den uppgjorda debattordningen gör att replikerna inte kommer i den följd de borde komma. Herr Ulander, som tillhör ett annat block i den debattindelning vi har gjort, kunde inte hålla inne ett angrepp mot vad jag sade i ett tidigare block. Jag får återkomma till samma sak igen: När han inte kan läsa motionen innantill och tydligen är helt oförmögen att förstå dess innehåll kan jag inte komma till annan slutsats än att den ideologiska skolningen hos arbetarnas företrädare är beklämmande dålig. Jag har tidigare sagt här i kammaren att vårt förslag när det gäller lagstiftningen om medbestämmande är att arbetarna skall kunna föra kamp för att komma till ett nytt samhälle. Det är vår inställning till lagen. Sedan säger herr Ulander att ett genomförande av våra förslag när det gäller medbestämmanderätten skulle göra förhållandena sämre än tidigare. Ni tycker det, men vi anser att ert förslag snedvrider den fackliga kampen, det stärker den inte. Den fackliga organisationen bör vara obunden och fri att ta ställning i olika frågor och inte vara inlemmad i företagens verksamhet. Det tycker vi är en grundläggande fråga. Man angriper oss för långtgående förslag. Men socialdemokratin har verkligt långtgående förslag när det gäller fredsplikten — samtidigt som man talar om att försöka lösa problemen på arbetsplatserna. Jag har ställt frågan till herr Ulanders partikamrater i dag: Hur skall man lösa de sociala problem som är grunden till konflikterna? Jag har inte fått svar från någon företrädare för dessa på frågan, vilka sociala konfliktorsaker man skall ta bort och hur de skall tas bort — utan man hänvisar till avtal. Jag tycker verkligen att det är beklämmande att inte få ett klart svar på frågan vad lagen skall syfta till. När en utskottsföreträdare då trampar in i debatten och tycker att våra förslag tillhör ett annat samhällssystem, samtidigt som han säger sig tillhöra arbetarklassen, vill jag verkligen protestera. Vidare säger herr Ulander att våra förslag inte är bekanta på arbetsplatserna. Jag vill bara peka på att de flesta nog tycker att rationaliseringstakten är alltför kraftig. LO har själv sagt att gifter och kemikalier är mycket vanliga på arbetsplatserna. Stressen, sjukskrivningarna, förtidspensioneringarna och de monotona arbetena är realiteter. Vi har beskrivit arbetsplatserna som de är, och jag tror att arbetarna känner igen de förhållandena.

Herr talman! Till att börja med kom ju både herr Ulander och herr Ekinge återigen in på debatten om förhandlingar och överläggningar på de minsta arbetsplatserna. Deras inlägg visar att det ligger något i talesättet att det finns människor som hör men ändå inte hör. Denna fråga har redovisats ganska grundligt. Jag kan bara för det första konstatera att vårt förslag inte innebär något intrång i fackets rättigheter och möjligheter. För det andra var naturligtvis herr Ekinge felorienterad när han påstod att vårt förslag inte skulle ge de anställda möjligheter att gå vidare. Den rätten är klart utsagd i reservationen. Det är dessutom en självklarhet — vilket herr Ekinge tvekade inför — att de anställda här som annars alltid har möjlighet att anlita fackets hjälp i lokala överläggningar. När det sedan gäller de offentligt anställda måste jag säga att den logik som herrar Ulander och Ekinge företräder i debatten är mycket säregen. Först beskriver man vårt förslag till lagreglering, som förhindrar avtal när det gäller myndighets mål, inriktning och kvalitet, såsom — för att referera herr Ekinge — innebärande att man bibehåller § 32 på arbetsmarknaden och låter föråldrade former leva kvar. Herr Ulander säger att det, om man inte får sluta avtal på detta område, inte finns någon anledning att förhandla. I nästa andetag säger i varje fall herr Ulander att när det gäller mål och inriktning av den offentliga verksamheten skall avtal inte få slutas. Vad är det egentligen man menar? Det råder en total förvirring. Jag skulle vilja få klarlagt av herrar Ulander och Ekinge: Anser ni att man skall få sluta avtal om offentlig verksamhets mål, inriktning och kvalitet eller anser ni det inte? Och om ni anser att sådana avtal inte skall få slutas, varför vågar ni inte föra in en föreskrift härom i lag? Här finns verkligen behov av klarläggande av var ni egentligen står. Det är inte någon rädsla för facket som gör att vi vill ha detta klart utsagt i lagen, lika litet som vi är rädda för Sveriges riksdag när vi reglerar vad riksdagen skall få besluta om eller för regeringen när vi reglerar dess beslutanderätt. Det är bara en väl etablerad tradition här i landet all gränserna för den politiska demokratin skall fastslås i lag.

Herr talman! Herr Granstedt har redan bemött herrar Ekinge och Ulander i sak, men eftersom herr Ekinge tog upp frågan får jag ta detta tillfälle i akt att uttrycka mitt beklagande över att folkpartiet inte anslutit sig till reservationen 54. Vi kunde ha fått lottning i en för de mindre och medelstora företagen viktig fråga. 90 ”o av Sveriges företag saknar fackklubb. Skall de anställda och företagarna i dessa verksamheter få resonera med varandra eller måste företagaren vända sig till en utanförstående ombudsman i en storavdelning? Vad handlar det om? Jo, 1. ex. om frågan: Får en köpman installera nya kassaapparater i sin butik och diskutera den frågan med sina anställda, eller måste han ringa en storavdelnings ombudsman och fråga om lov? Får en bonde som skall byta traktor samråda med sina medhjälpare på gården, eller skall han jaga ombudsmannen i nästa socken? Motivtext är naturligtvis bra, men vad är motivtext i fråga om innehållet i framtida kollektivavtal annat än fromma förhoppningar?

Herr talman! Eftersom jag är förhandlande ombudsman på det offentliga området kunde jag inte undgå att känna något av den isande kyla mot ombudsmän och andra företrädare för fackliga organisationer som i varje fall fru af Ugglas anförande andades. Det kändes på något sätt beklämmande, det måste jag säga. Det är värdefullt att herr Granstedt nu försöker klargöra vad han hittills inte har lyckats klargöra, nämligen vad centern menar med sin reservation. Men där står det ju ändå: ”-——— är arbetsgivaren om arbetstagaren godkänner detta inte skyldig att fullfölja förhandlingsskyldigheten ===" Det måste ju tolkas på precis det sätt som vi har gjort; någon annan mening ligger det ju inte i texten — och gör det det, kunde ni ju ha skrivit så att man hade förstått det. Svårigheten är, som jag sade från början, att i lagparagrafer skriva in en stadga som sedan skall kunna användas generellt i arbetet. Det går inte, och det är uppenbart att herr Granstedts svårigheter är lika stora som våra när det gäller att tolka centerns lagtext — det har vi ju märkt. När det sedan gäller den andra frågan, om att ha kvar förbudet mot avtal, undrar herr Granstedt vad det är som hindrar att man tar in det i lagen. Jag kan svara att vi för vår del inte vill vara med om att ha kvar lagförbud av det här slaget på det offentliga området. Det kanske är för mycket begärt att herr Granstedt — som den ungdom han är — skall ha en sådan överblick över arbetsfältet som, om han hade haft den, kanske hade gjort en del av hans frågor onödiga. Men vi som har sysslat med de här frågorna är medvetna om svårigheten att göra en katalog som täcker allt som kan inrymmas i lagparagrafen. Vi vet att man har försökt göra en sådan katalog men har till sist insett att det inte gick, och då har man funnit den lösning som jag själv också helt har anslutit mig till, nämligen att träffa avtal där man låter en särskild nämnd behandla frågorna. Dessutom skall i den nämnden ingå en majoritet av riksdagsmän. Att låta domstol avgöra sådana frågor är ingen bra väg, herr Granstedt! Att ha lagbundenheten kvar och bara säga: ”Överlägga får ni göra, men inte förhandla”, det är en felaktig väg.
Herr talman! Jag får väl ägna mig åt fru af Ugglas i den här replikomgången. Fru af Ugglas sade att hon inte tycker om reservationen 2, som behandlar sambandet mellan medbestämmandelagen och associationsrättslig lagstiftning. Diskussionen har nu pågått i ett antal timmar, och den här frågan har, om jag inte missminner mig, redan tagits upp tre gånger. Jag kan inte hjälpa om inte fru af Ugglas tycker om vår uppfattning i sakfrågan. Vår uppfattning framgår f. ö. av reservationen 2. Jag hoppas att hon läser den en gång till och då förstår den och därigenom också accepterar den. Fru af Ugglas kom också in på den numera i den här debatten gamla frågan om rätten att förhandla. Jag kan i likhet med herr Ekinge säga att när fru af Ugglas och andra moderater kommer in på denna diskussion så frapperas man inte av några slående kunskaper om hur det går till bland fackliga organisationer. Att moderaterna säger att de skall hjälpa de små arbetsplatsernas anställda till inflytande är lappri. Det inflytandet får de anställda naturligtvis inte annat än genom sina fackliga organisationer. Det har vi försökt säga några gånger i dag. Och vi kan självfallet fortsätta tålmodigt med det — vi har kanske anledning att sprida kunskaper om detta. Jag kommer såvitt jag förstår att bli hårt angripen av herr Hagberg i Borlänge för att jag inte har tagit upp hans påståenden till debatt. Men problemet är, som kammaren förstår, att debattreglerna inte är helt tillfredsställande när det gäller att gå igenom frågor på ett riktigt sätt. Jag vill bara säga till herr Hagberg att vad jag syftade till med mitt förra inlägg var en uppmaning att arbeta positivt i stället för negativt i dessa frågor.
Vi vill inte vara med om att ha kvar ett lagförbud. Men jag antar att ni godtar förbudet i praktiken. Är det alltså så att det går bra bara det inte står i lagen? I så fall tycker jag att den inställning som folkpartisterna och socialdemokraterna här företräder innebär rent hyckleri. Om man vill göra ett sådant undantag ifrån avtalsmöjligheterna bör man också ha raka linjer och skriva in det undantaget i lagstiftningen. Det tycker jag att den politiska ärligheten fordrar. Jag hoppas att i varje fall herr Ekinge kan klargöra sin inställning. Herr Ulander har ju förbrukat sina möjligheter till replik utan att ge något klarläggande. Kanske herr Feldt kan komma med ett klarläggande på socialdemokratins vägnar om hur man verkligen ser på den här nyckelfrågan. Det är ju precis den som vårt förslag till lagändring gäller. Herr Ulander fastslog att socialdemokraterna tycker att det är i sin ordning att politisk verksamhet på arbetsplatserna regleras genom avtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Det tycker vi också. Och utskottsmajoriteten har inte sagt någonting annat. Vi har klart uttalat att det är viktigt att se till att också de politiska minoriteterna blir företrädda så att det blir en allsidig debatt på arbetsplatserna. Mot detta har socialdemokraterna reserverat sig, och det tycker jag är utomordentligt olustigt. Det är helt riktigt att förhandla om detta på arbetsplatserna, och jag tror säkert att man kan komma överens. Men det är olustigt att socialdemokraterna inte vill vara med om ett uttalande om vikten av en allsidig debatt.
Herr talman! Om herr Ekinge känner kyla, så är det naturligtvis beklagligt, i all synnerhet i sommarmånaden juni. Men vi moderater tycker det är betydligt värre om de anställda på de mindre arbetsplatserna känner att den här arbetsrätten lämnar dem ute i kylan.
Herr talman! Två företrädare för utskottets socialdemokratiska del har angripit vpk för att ställa förslag som skulle stå utanför samhället. När jag förklarar för dem att det är förslag till vägen till ett annat samhälle, kommer kritiken för att vi skulle vara negativa. Det gäller ju den debatt som har förts i arbetarrörelsen i många år om vägen till ett annat samhälle, men den vill inte socialdemokratin föra. från de borgerliga representanterna — är att man är överens i denna fråga i grundläggande avsnitt. Då framstår den kritik som jag här framför som berättigad utifrån den kamp som den fackliga rörelsen har fört i många herrans år mot borgerliga idéer. För det är väl inte så, herr Ulander, att det är borgerligheten som har förändrat sig i riktning mot socialdemokratin? Efter vad jag kan förstå är det socialdemokratin som har gått i riktning mot en borgerlig politik. Det är därför vi angriper det här förslaget. När det gäller en av grundvalarna för vårt ställningstagande kan man kanske dra parallellen till Italien. En företrädare för metallarbetarna i Italien säger att delat ansvar, som företagen erbjuder, kan man inte ta. Att dela ansvaret i ett företag betyder samarbete i toppen och att man skall vara med i styrelsen. Man kan då inte hålla isär parterna, som har oförenliga intressen, utan alla frågor måste skötas under konflikt. Då säger företagarna där att arbetarna vill ha makt utan ansvar. Men de italienska arbetarna svarar: Vi vill inte ha något falskt ansvar. Så länge arbetarklassen inte har makten är ansvaret falskt. Jag tycker det skulle vara en lärdom även för den svenska socialdemokratin — att inse att man inte kan samarbeta med kapitalintressena utan att ha den egentliga makten.
Herr talman!

Genom att socialdemokraterna och vi kommit på samma linje har vi fått garanti för att vi får reformen genomförd på ett sätt som vi vet är till gagn både för de mindre företagen och för de anställda vid dessa företag. Jag skall försöka att för tredje gången svara på herr Granstedts fråga. Ibland är det omöjligt att svara på frågor — man får dem bara tillbaka. Det går inte att bara säga att vi vill ta undan mål, inriktning och kvalitet och sätta in i lagtext att det är förbjudet att träffa avtal om detta. Skulle man göra det så måste man, som jag sade, samtidigt klara ut vad som är mål, inriktning, kvalitet etc. Dessutom måste man ha klart för sig hur man löser konflikterna när de uppstår. Herr Granstedts recept är då att de skall lösas av arbetsdomstolen eller något liknande organ. Vi har sagt att detta är frågor som hör till politikens område, och därför är det riktigare att välja vägen att låta den särskilda nämnden behandla "dessa frågor. Man kan inte gå ifrån problemen på det enkla sätt som herr Granstedt här försöker göra. Herr Granstedt måste sätta sig in i problemkomplexen litet mera. Då kommer han säkert fram till att den föreslagna vägen helt enkelt bara innebär ett status quo, dvs. att man alltfort vill resa hinder för de offentliganställda att utöva något verkligt inflytande över sin egen situation.

Herr talman! Kravet på inflytande över arbetsförhållandena har självfallet samma tyngd för alla anställda. Det har varit den självklara utgångspunkten för regeringens arbete med lagen om medbestämmande i arbetslivet. Lagen skall gälla alla — även de anställda inom stat och kommun. Men samtidigt kan man konstatera att det finns avgörande skillnader mellan privat och offentlig verksamhet. Det skulle strida mot vedertagen demokratisk ordning att låta de offentligt anställda genom kollektivavtal få större inflytande över beslut som bestämmer myndigheternas verksamhet i fråga om mål, inriktning och kvalitet än medborgarna i övrigt. Den lösning som regeringen i samförstånd med löntagarnas organisationer nu föreslår för att förena denna princip med löntagarnas rätt till inflytande innebär att parterna i fortsättningen får bedöma frågan huruvida avtal skall slutas eller inte mot bakgrund av principen att den politiska demokratin inte får kränkas. Utgångspunkten för dessa bedömningar skall vara att det yttersta ansvaret för de beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet ligger på de politiska organen. Det huvudavtal för den offentliga sektorn som träffats och där parterna enats om att eftersträva fredliga förhandlingar och att undvika stridsåtgärder när avtal anses kränka den politiska demokratin bygger också på denna uppfattning. 1965 års förhandlingsrättsreform för de offentligt anställda byggde på förtroende för organisationernas vilja och förmåga att under ansvar utöva sin maktställning. Detta system har nu prövats i mer än tio år. Den ordning för medbestämmande inom den offentliga sektorn som regeringen föreslår skall ses som ett fortsatt förtroende men också som ett ökat ansvar för löntagarna och deras organisationer inom den offentliga sektorn. Regeringens förslag innebär att vi får en enhetlig lösning för hela arbetsmarknaden. Samtidigt ger det folkets valda representanter, i såväl riksdag som landsting och kommuner, det direkta inflytandet över hur den ofrånkomliga gränsdragningen av området för de anställdas medbestämmande skall göras. Om vi hade valt en lösning som byggde på avtalsförbud, dvs. där man i lag förbjuder avtal på vissa angivna områden, hade vi blivit bundna i förväg av en stel lagstiftning. Men all erfarenhet visar att denna lagstiftning aldrig kan bli så klar och så precis att den ändå inte gör oss beroende av domstols tolkning av var gränserna går för den politiska demokratin. Just från demokratiska synpunkter måste det vara fel att dessa gränser dras av en domstol. Så viktiga frågor måste avgöras av de parlamentariska, folkvalda organen. Det är innebörden av den lösning på gränsdragningsfrågan som regeringen har föreslagit riksdagen. Det är också en väsentlig fördel att arbetsrättsreformen i sin helhet kan genomföras med fullt stöd från de stora löntagarorganisationerna, speciellt eftersom det gäller en reform som vi kallar löntagarnas egen reform. Lagen om medbestämmande innebär bara att vi skapat förutsättningarna för ett inflytande för de anställda. Vad som återstår är det hårda, tidskrävande men föga glamorösa vardagsarbetet. När det gäller den statliga sektorn har regeringen i propositionen sagt att den positiva syn regeringen har på ett ökat inflytande för de anställda över frågor som berör dem också bör prägla statens agerande som arbetsgivare. Jag skall i det följande ange några riktlinjer som vi vill tillämpa för demokratiseringen av arbetslivet inom den statliga sektorn. Löntagarinflytandet utgår enligt vår mening från fundamentala mänskliga behov, såsom att ha inflytande i frågor som gäller hälsa och trygghet i den egna arbetssituationen, att uppleva arbetet som meningsfullt och i harmoni med de egna resurserna. Brister i människors möjligheter att påverka sin situation på arbetsplatsen, ensidiga arbetskrav och dålig social kontakt i jobbet bidrar till låg arbetsglädje. Detta motiv för löntagarinflytande har självfallet samma tyngd för alla anställda. Det finns också ett starkt samhällsintresse av att tillvarata de värden som ligger i inflytande för de anställda. Först och främst är det angeläget att värderingar om demokrati, samverkan och solidaritet — som den offentliga verksamheten i mycket är ett uttryck för — får möjlighet att genomsyra förvaltningens sätt att fungera. Vi tror nämligen att en organisation som mer bygger på samverkan och samarbete mellan likställda och mindre på en auktoritär beslutsordning har större förutsättningar att fungera mjukare, mänskligare och bättre gentemot dem som förvaltningen har att tjäna, dvs. medborgarna. Jag tror att vi här har ett mycket viktigt niotiv för den reform vi i dag skall fatta beslut om. Under den här vårens förövning till valrörelsen har den offentliga verksamheten utsatts för ett osedvanligt häftigt angrepp från borgerligt håll. Byråkrati, maktkoncentration och pampvälde har blivit slagord som valsar runt i borgerliga politikers anföranden och i den som vanligt följsamma borgerliga pressen. Vi tycker att den här upphetsade retoriken innehåller en myckenhet av grova överdrifter och ovederhäftiga angrepp mot en tjänstemannakår som i fråga om oväld, rättrådighet och arbetsinsatser inte har många motsvarigheter i andra länder. Men vi anser också att vi kan och bör komma längre mot en mer demokratisk och mänskligare förvaltning. Vi socialdemokrater vill att denna reform skall omfatta också den offentliga verksamheten, därför att den kommer att innebära en demokratisering och decentralisering av makt och beslutanderätt. Vi tror att det är bra att de människor som skall genomföra våra beslut i den här Nr 145 riksdagen får större möjligheter att påverka de miljöer, förhållanden och Onsdagen den | institutioner där människorna, medborgarna, möter byråkratin. 2 juni 1976 Två av de partier som med liv och lust deltagit i anti-byråkratikampanjen säger nu nej till medbestämmande för de offentligt anställda. — Årbetsrättsreform Visserligen har man sökt dölja sina avsikter i en mycket säregen och = m.m. oklar reservation, nr 55, med välvilliga uttalanden om sin positiva inställning till ett vidgat personalinflytande inom den offentliga sektorn. Men skalar vi bort retoriken och ser till de yrkanden som ställs, så finner vi att de båda partiernas ställningstaganden helt enkelt innebär att man vill behålla det nuvarande avtalsförbudet, som inrikesutskottet också har konstaterat. Nu uppträdde herr Granstedt här i debatten på centerpartiets vägnar och ville göra gällande att vad hans parti och moderaterna i själva verket står för är exakt vad jag har skrivit i propositionen. Men låt mig då först tala om för herr Granstedt vad som står i propositionen — vilket herr Granstedt borde ha kunnat förvissa sig om själv. Där sägs det att i princip är alla de frågor vi här talat om — målen, inriktningen, omfattningen och kvaliteten — en angelägenhet för de politiska organen. Men vi säger också att det kan finnas fall där en påverkan genom förhandlingar och avtal på en verksamhets kvalitet är av ringa betydelse i förhållande till arbetstagarorganisationens intresse av att kunna påverka de anställdas arbetsförhållanden. I sådana fall kan det vara skäligt att godta en avtalsreglering även från den politiska demokratins synpunkt. Jämför nu detta, herr Granstedt, med vad ni har skrivit i centerpartimotionen: ”Enligt vår mening måste klart slås fast att även om arbetstagarna på goda grunder vill ha medbestämmande i en fråga, måste deras intresse alltid stå tillbaka, om man kommer i konflikt med den politiska beslutsordningen. Det är otänkbart att genom medbestämmandeavtal ge arbetstagarna direkt inflytande i frågor som ytterst påverkar t.ex. behovet att beskatta medborgarna.” Ja, herr Granstedt, vad återstår av medbestämmande när man så kategoriskt fäller bilan över de anställdas inflytande? Vilken fråga är det som inte ytterst handlar om att beskatta medborgarna? Om man skulle ta centern på allvar i denna fråga, vilket jag egentligen vägrar att göra, skulle man säga att centern vill ta ifrån de statsanställda och kommunalanställda deras rätt att förhandla om sina löner. Löneavtalen om något har väl konsekvenser för kommunens och statens ekonomi och påverkar därmed behovet av att beskatta medborgarna. Men jag betraktar inte centerns motion som ett seriöst inlägg i debatten. Det är av intresse att studera den märkliga reservationen 55 också i ett annat avseende. När det gäller rätten till förhandlingar före beslut enligt 11-13 §§ medbestämmandelagen vill man ha en bestämmelse som enligt reservationen skall tolkas så, att primär förhandlingsskyldighet för offentliga arbetsgivare inte skall gälla någon fråga som offentligt organ 137 enligt lag har att besluta om. Så står det i reservationen. Eftersom praktiskt taget alla viktigare beslut av offentliga organ har sin grund i lagstiftning, har moderaterna och centern därmed befriat de offentliga arbetsgivarna från skyldigheten att förhandla före beslut — och berövat de anställda en väsentlig del av det inflytande som andra löntagare får. Det är möjligt att hela denna reservation är en olyckshändelse. Men som den är skriven berövar den de offentliganställda praktiskt taget allt vad vi har avsett att åstadkomma med den här reformen. Den kommer också att röna det öde vid beslutet som den förtjänar — den kommer att fällas. Moderaternas uppträdande i den här frågan tycker jag är konsekvent. Högermännens gamla motvilja mot fackföreningsrörelsen ger knappast något utrymme för löntagarinflytande via fackliga organisationer och kollektivavtal. Månne är det också så, fru af Ugglas, att de anställda får gärna ha makt — men då måste det vara fråga om direktörer, generaler och generaldirektörer, domare och andra från den gamla fina ämbetsmannavärlden. Men att sjukvårdsbiträden, brevbärare och vanliga poliser skall kunna skaffa sig inflytande i kollektiva former är kanske helt främmande för det slaget av tänkande. Samtidigt avslöjar moderaterna hur tomhänta de står i sin anti-byråkratikampanj. Man har inga andra lösningar än skattesänkningar och sämre resurser för den allmänna sektorn. Centerns agerande är däremot något av en gåta. Det parti som vill identifiera sig med begreppet decentralisering och som säger sig bekämpa alla slag av maktkoncentration kan alltså inte nu vara med om att decentralisera makt och beslutanderätt inom den offentliga förvaltningen. I stället vill man bevara nuvarande beslutsformer och koncentration av makt till dagens beslutsfattare, även när det gäller för de anställdas självbestämmande och människovärde så viktiga frågor som arbetsmiljö och arbetslivets villkor. Jag vet inte vad som fått centerpartiet att gå på nejsägarlinjen. Är det arbetsgivarcentern som vunnit över löntagarcentern enligt samma naturlag som gett skogsägarcentern och markägarcentern så många segrar över miljöcentern när vi har behandlat frågor om hushållning med vår natur och miljö här i riksdagen? Eller är det den nya generationen av centerpartistiska kommunalpolitiker som fått smaka maktens sötma i ett antal olyckliga kommuner och som nu inte för liv och pina vill släppa ifrån sig någon del av den makten? I varje fall börjar det finnas upplysande exempel på hur centerns kommunalpolitiker sätter redan existerande avtal åt sidan och struntar i elementära krav på anständighet i arbetsgivaruppträdande. Ett sådant exempel är centerns agerande i Huddinge kommun, där man gång på gång brutit mot företagsnämndsavtalet och fattat för de anställda mycket genomgripande beslut utan någon som helst information och samråd. Svenska kommunalarbetareförbundets styrelse har i ett uttalande helt enkelt kontaterat att Huddinge kommuns borgerliga majoritet, ledd av centerpartiet, ”på ett anmärkningsvärt sätt markerat sin oförmåga till normalt samarbete på arbetsplatsen”. Herr talman! Jag tycker att centerns löntagarprofil nu är avgjort skamfilad. Det skulle vara intressant att veta hur man inom centerns riksdagsgrupp egentligen känner sig i dag, när man slår följe med högern mot kraven på ökat löntagarinflytande. Var finns alla förkämparna för decentralisering, var finns alla motståndarna till maktkoncentration? Det finns också andra värden att ta till vara i den här reformen. Det är sålunda rimligt att anta att ett ökat löntagarinflytande har positiva verkningar för effektiviteten i arbetet. Vi har ofta talat om en begåvningsreserv som vi måste ta till vara genom att brädda och demokratisera utbildningen. På samma sätt har vi en reserv av kunnande, initiativkraft, uppslagsrikedom och erfarenhet som bör kunna mobliseras på våra arbetsplatser. Att hushålla med resurserna innebär också att ta till vara möjligheterna hos de människor som arbetar i den offentliga verksamheten. Om man skall få en aktiv medverkan från de anställdas sida i ett system för inflytande, är två förutsättningar ganska självklara: frågorna måste upplevas som näraliggande och viktiga, och den anställde måste uppleva att han eller hon själv genom sin aktivitet påverkar besluten. Därför krävs det att inflytandet sprids och att så många människor som möjligt engageras. Inflytandet får inte vara en fråga bara för en proffskader av någon sorts ”medbestämmare”. Det här ställer naturligtvis krav på formerna för inflytandet. Men det påverkar också förvaltningens organisation. Bl. a. måste vi eftersträva en delegering och en decentralisering av myndigheternas inre arbete. En spridning av inflytandet är nödvändig också för att de anställdas kunskaper och erfarenhet från det dagliga arbetet skall tillföras beslutsprocessen. Vi måste alltså förena det kollektiva arbetstagarinflytandet över mera övergripande och gemensamma frågor med ett inflytande enskilt eller i mindre grupper över de vardagliga arbetsvillkoren. Lyckas vi inte med det, finns risken att de arbetsrättsliga reformerna kan komma att framstå som pappersreformer utan reell innebörd för de många människorna i arbetslivet. I propositionen har vi skrivit fast principen om att medbestämmandet främst formas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Jag tror att man nu börjar skönja så pass positiva resultat från en del av den försöksverksamhet som bedrivits av delegationen för förvaltningsdemokrati, den s.k. DEFF, att det bör kunna anvisas en väg för de anställdas medbestämmande som kan passa på många arbetsplatser. Man har där utvecklat det representativa inflytandet i beslutsorganen långt — bl.a. i form av kollektiv arbetsledning. Jag säger också i propositonen att om erfarenheterna av försöksverksamheten blir positiva, bör man överväga att minska arbetsgivarsidans representation i vissa beslutsorgan, så att personalsidan kommer i majoritet, där det är förenligt med grundlagen och den politiska demokratins Det här har redan skett när det gäller de organ som skall handha företagshälsovården ute i landet. Regeringen har också gett tillstånd till inrättandet av partssammansatta grupper vid tre kliniker på karolinska sjukhuset, s.k. kliniknämnder, och det kan vara värt att säga några ord om det. Till de här nämnderna utser de fackliga organisationerna tre representanter, och dessutom ingår klinikchefen, dvs. en rejäl majoritet för personalföreträdarna. Nämnderna skall fatta beslut om bl.a. utrustning och lokaler, ändringar i arbetsscheman, instruktioner, utfärdande av riktlinjer och rutiner för tjänstgöringsbetyg, vikariatsförordnanden, handledning och introduktion. Det är i stort sett alla de beslut som krävs för att en sådan här arbetsplats skall bli trivsam och effektiv, utan att man inkräktar på de medicinska avgörandena. Jag tror dessutom att det här betyder en bättre vård av patienterna. Det finns också utrymme för annat slags nytänkande vid arbetets ledning och fördelning. Det har nämnts en ökning av varje anställds självbestämmande i fråga om t.ex. val av arbetsmetod, arbetsredskap och arbetsdagens utformning genom s.k. flextid. Man har också gjort intressanta försök med s.k. avdelningsråd där de anställda turas om att sköta de samordnande och planerande uppgifterna och där man har ett starkt personalinflytande bl.a. vid chefstillsättningar. Jag betraktar allt detta som intressanta uppslag för nya sätt att leda och fördela arbetet, som vi närmare behöver pröva ut under den tid som kommer. Någon enhetlig lösning på arbetsorganisationsfrågorna för hela statsförvaltningen bör vi nog inte söka uppnå. Vad vi i första hand kan göra är att som underlag för det fortsatta arbetet få fram flera och så väl prövade alternativ som möjligt. Jag har angett några av huvudlinjerna i den politik regeringen vill föra för att ge arbetsrättsreformen ett rejält och meningsfullt innehåll för de statligt anställda. Sammanfattningsvis är vår uppfattning att demokratiseringen av den här delen av arbetsmarknaden skall ske på två sätt, både genom stärkt ställning för de anställda och genom förändringar i själva arbetsorganisationen. Herr talman! Jag vill sluta med att säga några ord till herr Ekinge — även andra representanter från folkpartiet får känna sig träffade. Folkpartiet har slutit upp bakom den socialdemokratiska linjen när det gäller de offentligt anställdas rätt till medbestämmande på sina arbetsplatser. När 1970-talets politiska historia en gång skall skrivas, kommer det ställningstagandet utan tvivel att räknas folkpartiet till godo som ett bidrag till demokratins utveckling i vårt land på samma sätt som den liberala rörelsen i början av det här seklet skrev in sig i vår politiska historia då den allmänna rösträtten genomfördes. 5 Men det är en sak som dagens folkpartister bör begrunda. Liksom den gången kan den här reformen genomföras bara därför att den drivits fram av socialdemokratin. Ni kan i dag framstå som arbetslivets refor matorer. Men hade ni 1973 kunnat bilda regering med moderaterna och centern, som ni ville göra, så hade det inte funnits någon proposition om medbestämmande att behandla i riksdagen i dag. Folkpartiet befinner sig alltså i den märkliga situationen att sakna gehör för sina demokratiseringsidéer i den politiska gruppering där man säger sig ha sin ideologiska hemvist. Det bör stämma till eftertanke, ägnad att dämpa de mer extatiska beskrivningarna av folkpartiets insatser för demokratiseringen av vårt arbetsliv. De insatserna kommer i varje fall folkpartiet inte att göra i en borgerlig regering. Tvärtom är förutsättningen liksom hittills att löntagarna via socialdemokratin har regeringsmakten.

Herr talman! Det torde inte vara obekant för någon hur personalsituationen ser ut exempelvis inom vårdområdet. Om så är fallet vill jag till läsning rekommendera Stockholms läns landstings informationstidning för anställda och förtroendevalda, nr 2 1976. Där ställer man frågan om personalomsättningen är ett bra mått på arbetsmiljön. Och det är en berättigad fråga. På begäran av företagsnämnden har personalomsättningen vid S:t Eriks sjukhus studerats under 1974, och det visade sig att personalomsättningen var 75 96. 75 96 av de anställda byts ut. Planeringskontoret har studerat förhållandena i landstinget under april 1975. Då fanns 60 000 anställda i landstinget. Av dem hade 23 000 börjat under den senaste tolvmånadersperioden. Nettoökningen under samma tid var bara 1 000 personer. Drygt hälften av dem som arbetat mindre än ett år var vårdbiträden och ekonomipersonal. Om man utgår ifrån att det under de tre första månaderna anställdes ca 5440 personer och att antalet anställda är störst under andra tider av året, t.ex. under sommaren och kring julen, skulle en grov uppskattning av antalet nyanställda under året bli ca 25 000. Antalet som slutar uppskattas till ungefär lika många som antalet med kortare anställningstid än ett år, ca 23 000. Enligt denna uppskattning skulle alltså ca 50 000 landstingsanställda avgå eller nyanställas under ett år. Den siffran bör sedan ställas i relation till antalet anställda som i april 1975 var ca 60 000. Det finns siffror som visar att antalet sjukanmälningstillfällen ökar kraftigt. Om man tar 1972 som utgångsår, finner man en ökning till 1973 med 13-14 96 och till 1974 med lika mycket, totalt 27 å 28 96 på två år. Då måste man ju ställa frågan: Borde inte förvaltningsstyrelsen här sätta sig ner med personalrepresentanter och förhandla för att få till stånd en ändring i personalsituationen? Men då krävs det ett annat personalinflytande över personaltätheten, som är den stora boven i frågan om personalomsättningen. Jag tror att det också skulle innebära stora besparingar om man kunde minska personalomsättningen.

Herr talman! Arbetsrättskommittén ansåg att man borde skapa samma villkor för de offentliganställda som för anställda i näringslivet, så långt detta är möjligt inom de ramar som gäller för den offentliga sektorn. På den punkten var kommitténs ledamöter ense. Även jag ställde mig bakom denna uppfattning, och jag kan inte förstå att det kan stämplas som motvilja mot fackföreningsrörelsen. Det är fel att påstå något sådant, herr statsråd. I en nyligen utkommen bok analyserar Jörgen Westerståhl tillsammans med sina medhjälpare frågor kring den politiska demokratin liksom vad organisationernas program och kongressbeslut på området innebär. Bl. a. ställs frågan: Vilka kommunala styrelser och nämnder har en klar politisk uppgift? Enligt t.ex. SAMKO - TCO:s kommitté för samarbetsfrågor på arbetsplatsen — är det endast kommunstyrelse och förvaltningsutskott som intar ställningen som politiska organ. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Feldt, en fråga som jag har ställt många gånger tidigare men inte fått något svar på, och något besked lämnas inte heller i propositionen: Anser statsrådet att det bör finnas en sådan gräns när det gäller de kommunala styrelserna och nämnderna, och var går i så fall den gränsen? Vidare har SAMKO klart uttalat att bemanningsfrågor alltid skall omfattas av personalföreträdarnas beslutanderätt. Det är ett fullt legitimt intresse och ett fullt legitimt krav från organisationernas sida, som ju arbetar för sina medlemmar. Men vi lagstiftare måste, efter vad jag förstår, noggrant granska förslagen och slå vakt om samtliga medborgares intresse i den mening som de ger uttryck för i val. Här finns helt naturligt motstående intressen. Låt mig till sist ställa ännu en fråga till statsrådet Feldt: Kan statsrådet ange var gränsen går mellan beslutanderätt och medinflytande i fråga om bemanningsplaner och personaltäthet? I propositionen framgår inte någon tydlig gräns. Som vi har sagt tidigare och också framhållit i vår reservation, vill vi på detta område ha en klar avgränsning mellan den politiska beslutande makten och organisationernas medinflytande. Jag skulle vara tacksam — och många med mig — om statsrådet Feldt kunde ge ett besked på de här två punkterna.

Herr talman! Jag konstaterade redan i mitt inledningsanförande att man på en del håll inom socialdemokratin och även här i kammaren — med ett hedrande undantag av statsrådet Bengtsson — försöker blåsa upp detta till en stor valfråga genom att påstå att det finns stora motsättningar. Statsrådet Feldt hör absolut till dem som försöker blåsa upp motsättningarna med en argumentation som är litet egendomlig. Först säger statsrådet Feldt att vi vill ta alla inflytandemöjligheter ifrån de offentliganställda. Det han hakar upp sig på är 2 a §, där vi föreslagit lydelsen: Dessa ord har upprepats många gånger. Jag har själv citerat herr Feldt när han säger precis samma sak, fast han inte skriver in det i lagtexten. Herr Feldt anser tydligen att ett sådant undantag medför att man tar ifrån de anställda på den offentliga sektorn alla inflytandemöjligheter. Jag vill därför fråga om herr Feldt står fast vid vad han har sagt i propositionen, nämligen att det skulle stöta mot vedertagen demokratisk ordning om sådana avtal träffas. Eller har han ändrat uppfattning på den här punkten? Även från herr Feldt behövs det tydligen ett klarläggande. Enligt vår uppfattning finns det mycket stora möjligheter att inom ramen för de här övergripande principerna träffa avtal som berör arbetsförhållandena, arbetsmiljö osv. Det har vi också klargjort. Vi är alltså fullt beredda att decentralisera beslutsfattandet. Herr Feldt citerar vår reservation där vi säger att primär förhandlingsskyldighet m.m. ”bör därför gälla alla frågor som inte genom grundlag, kommunallag eller annan lag tillkommer offentligt organ att besluta om”. Detta tycker herr Feldt är en mycket allvarlig begränsning. Samtidigt säger statsrådet Feldt själv att avtal givetvis inte får träffas mot vad som stadgas i regeringsform, kommunallagar eller annan tvingande lag, dvs. samma sak som vi säger. De här stora skillnaderna som statsrådet försöker måla upp mellan vårt ställningstagande och statsrådets eget existerar inte i verkligheten. Vad som är skillnaden är att de begränsningar, som alla är medvetna om är nödvändiga, vill vi klart skriva in i lagen. Däremot vill inte vare sig socialdemokrater eller folkpartister göra det.

Herr talman! Statsrådet Feldt vill ifrågasätta var folkpartiet står ideologiskt. Låt mig bara kort konstatera att folkpartiet har sitt ideologiska hemvist inom den sociala liberalismen och ingen annanstans. När det gäller historieskrivningen kan jag väl få säga: Tack för erkännandet av våra insatser då seklet var ungt. Jag överlämnar med största förtroende till historikerna både 1960-talet och 1970-talet. Den risken kan dock finnas att det kommer att visa sig att socialdemokraterna under 1950 och 1960-talet var mindre intresserade än vi av att ge de offentliganställda en vidgad förhandlingsrätt. Vi har från folkpartiets sida oupphörligt fört fram det kravet. Nu har vi gemensamt kunnat genomföra det, för socialdemokraternas del i mycket hög grad beroende på det tryck som de utsatts för från både LO:s och TCO:s medlemmar. Därför kan vi överlämna åt historikerna att beskriva 1960-och 1970-talets arbetsrättsliga utveckling. Även den historieskrivningen kommer, säkerligen liksom 1910 och 1920-talets att utfalla till vår fördel. Låt mig också med några ord få ta upp den fråga som så pass ofta återkommer när vi diskuterar byråkratin och problemen i samband med den. Då säger man: Nu angriper ni tjänstemännen. Men det är ju tvärtom. Det är ju tjänstemännen som lider under den ständigt ökande byråkratin. Det är inte dem vi angriper. Vi vill tvärtom slå vakt om tjänstemännen och deras möjligheter att verka. Och därför måste vi motverka maktkoncentration och ökad byråkrati.
Herr talman! Jag skall börja med att svara på herr Oskarsons båda frågor. Den första var helt onödig att ta upp i denna debatt, därför att frågan om personalrepresentanter i kommunala styrelser och nämnder påverkas över huvud taget inte av det beslut som riksdagen skall fatta i dag. Medbestämmandelagen har ingenting att göra med den frågan. Herr Oskarson bör alltså fördjupa sig i direktiv och det pågående arbetet i utredningen om kommunal demokrati. Det är där dessa förvisso mycket svåra frågor behandlas. Vi får se vilken lösning man kan få på dem. Herr Oskarson vill ha en klar gräns när det gäller medbestämmandeavtal som rör bemanningsplaner och personaltäthet. Herr Oskarson säger att moderaterna har dragit den gränsen. Ja, förvisso — genom att helt utesluta varje form av avtal när det gäller bemanningsplaner och personaltäthet. Det är just det som vi har kritiserat moderaterna och centern för. Jag försökte genom att läsa upp propositionens text säga något om hur vi sett på dessa frågor. Men jag kanske skall säga några ord till. I många arbetsmiljöer är det ju antalet människor som skall utföra en viss arbetsuppgift som är den avgörande faktorn för själva miljön i arbetet, för förslitningen. Inom exempelvis sjukvården är det naturligtvis antalet patienter per vårdare som bestämmer hur många gånger man skall lyfta, hur mycket man skall bära, hur mycket man skall slita sin kropp varje dag. Det är arbetsmiljön. Vi menar att för de anställda i sådana arbetsmiljöer vore det orimligt att säga att det kan aldrig bli tal om att ni skall ha något inflytande över er arbetsmiljö. Vi är beredda att medge sådant inflytande på andra områden, men här kan vi inte göra det, därför att det gäller antalet människor som skall sättas in. Vi menar — tydligen har också folkpartiet insett detta — att här får vi vara beredda att göra en avvägning mellan olika intressen. Det ena är de anställdas intresse av inflytande över sina egna arbetsvillkor och över sin egen arbetsmiljö. Det andra är den politiska demokratins intresse. Har det aldrig inträffat i den politiska historien att man har gjort en avvägning mellan olika intressen? Har vi inte gått i land med detta? Har vi inte tvärtom berömt oss av att Sverige är ett land där man har uppnått sådana avvägningar för att lösa konflikter mellan olika mål? Detta är precis vad det handlar om. Märkvärdigare är det inte. Och vi kommer att hamna i den situationen många gånger i framtiden också. Vi har redan klarat många sådana här intresseavvägningar i förhandlingssammanhang. Vad jag spårar hos centern och moderaterna är en ganska envis inställning, nämligen att här skall de anställda inte komma in, för här skall vi politiker bestämma. Det var det som jag angrep och som jag menade innebar att beröva de offentliganställda en ganska rimlig möjlighet, som vi är beredda att ge andra anställda — att kunna påverka sin egen arbetsmiljö. Jag vet inte hur många i centerns och moderaternas riksdagsgrupper som har erfarenheter av arbetsmiljöer, där bemanningsfrågor och personaltäthet är det helt avgörande. Men tala med människor som arbetar ute i sådana miljöer, och ni skall begripa litet mer än vad ni tycks göra nu. Jag kommer sedan till herr Granstedt, herr talman. Man brukar säga: Att diskutera med vissa personer är som att slå huvudet mot en vägg eller hälla vatten på en gås. Herr Granstedt är på något vis en kombination av vägg och gås — hur nu ett sådant djur ser ut. Alla har under ett par timmar av den här debatten hållit på att förklara för herr Granstedt skillnaden mellan att i lag förbjuda avtal över hela det offentliga området och att deklarera principer; vi är beredda att stå för dessa principer, men vi är också beredda att göra jämkningar där vi finner att väsentliga arbetstagarintressen står på spel. Det är en gapande skillnad mellan den inställning centern och moderaterna har och den som folkpartiet och socialdemokraterna har. Det är också en helt avgörande skillnad mellan om en domstol skall avgöra den politiska demokratins gränser och om en parlamentariskt sammansatt nämnd skall göra det. Jag tycker, som jag sade, att ur demokratiska synpunkter är det senare att föredra. Sedan blandade herr Granstedt på ett ganska äventyrligt sätt ihop rätten att förhandla enligt 11-13 §§ och rätten att förhandla om medbestämmandeavtal. Det är två helt skilda ting. Det är en självklarhet att vi säger att avtal om medbestämmande inte kan ta över lag. Det är en helt annan sak att vi skall kunna ha förhandlingar före beslut som inte leder till avtal enligt 11-13 §§ — även om dessa beslut vilar på lagar. Sortera ut de begreppen, så skall herr Granstedt finna hur det ligger till. Jag hoppas att det är mest en olyckshändelse att reservationen fått den utformning den har, men innebörden av den är att förhandlingsrätten för de offentliganstäilda före beslut skulle — om centerpartiet och moderaterna får råda — bli ytterligare begränsad och i stort sett inte gälla någon viktigare fråga. Herr talman! Jag vet inte om herr Ekinge och jag behöver byta så många fler ord. Jag begriper väl att folkpartiet vill ha sitt ideologiska hemvist i socialliberalismen. Det är bara att konstatera att det tydligen inte har någon som helst ideologisk betydelse med vilka folkpartiet regerar. Det är att se väl pragmatiskt på politiken, tycker jag, att förvisa ideologin till den garderob där den sociala liberalismen vistas, eftersom den inte kan leva något särskilt aktivt liv för sig. Den är beroende av stöd och hjälp från andra partier och ideologier för att över huvud taget kunna fungera. Jag har egentligen samma kommentar när herr Ekinge vill tala om hur fantastiskt det är att folkpartiet i så många år har visat stort intresse för förhandlingsrätten på den offentliga sektorn. Jag har inte ifrågasatt att ni har varit intresserade. Jag har bara konstaterat att om ni skall genomföra någonting på det här området är socialdemokratin en nödvändig och ofrånkomlig faktor i sammanhanget. Ensamma lär ni inte kunna uträtta någonting alls.
Herr talman! Jag skall avstå från att ge mig in på några zoologiska diskussioner med statsrådet Feldt. Jag har hela tiden begärt ett klarläggande av vad statsrådet egentligen menar med det uttalande om mål, inriktning osv. som jag har citerat. Jag har begärt klarläggande av var andra partier egentligen står i den här frågan. Vad jag har kunnat få från statsrådet nu är långt ifrån ett klarläggande. Det är därför jag tvingas ta upp frågan igen. Statsrådets senaste uttalande måste tolkas på det sättet att om det verkligen kniper är man beredd att gå med på avtal som berör de här områdena -— trots att detta, enligt statsrådets egen uppfattning, skulle strida mot vedertagna demokratiska principer. När vi har formulerat vårt förslag till lagparagraf — som angrips så fruktansvärt hårt och beskrivs som reaktionärt — har vi utgått från det som statsrådet anger som en förutsättning för att de vedertagna demokratiska principerna skall hålla i det här landet. Det är med anledning av den här motsägelsen i socialdemokraternas argumentation som vi velat få ett klarläggande. LO har sagt att demokratin inte får vara förhandlingsbar. Jag har efter statsrådet Feldts senaste uttalande en stark känsla av att han eventuellt är beredd att låta demokratin bli förhandlingsbar. Det vore i så fall allvarligt. Behovet av ett klarläggande uttalande från regeringen i detta avseende tycker jag är mycket starkt. Vidare vill jag kraftigt understryka, liksom vi har gjort mycket tydligt i reservationen, att vi anser det mycket viktigt att det blir möjligt för de offentliganställda att förhandla och också att träffa avtal om arbetsförhållanden, arbetsmiljö osv. Vi säger också att sådana förhandlingar kan komma att beröra t.ex. bemanningsplaner, som herr Feldt talar om. De begränsningar vi angivit gäller bara i den mån man kommer i konflikt med den politiska demokratin. Också det framgår mycket tydligt av vår reservation. Jag vidhåller att det är en mycket stor reform som vi nu genomför och att den beslutas i en mycket bred politisk enighet. Därför är det mycket beklagligt att man på så många håll inom socialdemokratin försöker skapa motsättningar omkring denna för hela vår demokrati och för hela vårt arbetsliv vitala reform, motsättningar som inte existerar i sinnevärlden.
Herr talman! Jag vill citera vad Kommunalarbetareförbundets ordförande uttalat enligt ett referat från konferensen om demokratin på ar betsplatsen. Han säger där: ”Kommunalarbetarna är inte underkastade de begränsningar som finns i kommunaltjänstemannalagen i dag. Vi har förhandlingsrätt och rätt till därav betingade stridsåtgärder. Vår förhandlingsrätt kommer att begränsas genom en särlagstiftning som täcker hela den kommunala arbetsmarknaden.” Han säger vidare: ”—-—-—- vi kommer med alla till buds stående medel att motsätta oss ett sådant övergrepp! Kommunalarbetarna hyser ingen önskan att bli tjänstemän. Vi vill inte ha några begränsningar i våra i dag gällande fackliga frioch rättigheter!” Jag vill också påpeka att det finns en annan risk med samordningen av förhandlingar om inflytandeoch lönefrågor. En sådan samordning kan leda till en kohandel, där löneutvecklingen ställs i motsats till demokratifrågorna. Det kan exempelvis innebära att myndigheten för en billig penning kan köpa sig fri från en arbetsmiljöfråga eller tvärtom genom avtal om visst inflytande negativt kan påverka lönesättningen. Här måste därför ges rätt till individuella förhandlingar i varje särskilt fall, om så behövs med stridsrätten som påtryckningsmedel.
Herr talman! Statsrådet menade att det skulle vara onödigt att ta upp min fråga och hänvisade till utredningen om kommunal demokrati. Ja, det är statsrådets bedömning att frågan var onödig, inte min. Nu behandlar vi medbestämmandelagen, och det är i anslutning till den jag ställer frågan. Jag tycker att det skulle vara av stort intresse om statsrådet kunde klarlägga att alla politiskt proportionellt valda nämnder och styrelser inom landsting och kommuner är att betrakta som representativa demokratiska organ. Kan herr statsrådet ge ett upplysande svar på den frågan, har vi ändå fått en viss klarhet. Vidare hänvisade herr statsrådet till erfarenhet från kommunaloch landstingsarbete, och det är inte utan att jag har sysslat några år med sådan verksamhet. Det är väl ingen nyhet att de anställdas synpunkter kommer in i det arbetet och att man diskuterar problem i detta med de anställda. Det har vi gjort sedan lång tid tillbaka. Men det är inte det frågan gäller utan den politiska demokratins suveränitet, och det är på den punkten som vi är betänksamma mot lagförslaget. Herr talman! Jag dristar mig att ställa en fråga till, även om den av statsrådet skulle få betyget onödig, och den gäller förhandlingsrätten. För den finns det, såvitt jag kunnat utläsa, inte någon gräns, men. det måste ju gå en gräns någonstans. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet har några synpunkter på detta. Låt mig ta som exempel att organisationerna tar upp en förhandling om hur många ledamöter det skall vara i riksdagen. — Nu hoppas jag att inte det här tas som någon stämpling mot organisationerna, men de har f. ö. full rättighet att ta upp förhandlingar. Och även om detta alltså uteslutande är en teoretisk fråga vill jag ändå ställa den för att kunna få ett svar. — Riksdagen å sin sida kan naturligtvis säga nej; vi förhandlar ju inte på det området. Vem är det då som skall fälla utslaget? Finns det någon domstol i bakgrunden som kan göra det, eller vilken instans skall göra detta? Om det finns någon gräns för förhandlingsrätten skulle jag och många med mig vara intresserade av att få höra om statsrådet kan ge något besked på den här punkten.
Herr talman! Jag kände ett starkt behov av att få säga ut att folkpartiet har sitt ideologiska hemvist i den sociala liberalismen och ingen annanstans. Då säger statsrådet Feldt: Det måste i alla fall till socialdemokrater för att demokratisera arbetslivet! Men det är ju ett faktum att herr Feldt själv sitter i en minoritetsregering. Utan stöd skulle regeringen alltså inte kunna få igenom den reform som vi nu snart skall besluta om.
Herr talman! Helt kort ett svar på herr Oskarsons fråga om representativiteten i kommunala nämnder och styrelser: Svaret är ja, de är representativa. Jag förstår visserligen fortfarande inte vad detta har med den fråga som vi nu behandlar, nämligen medbestämmandelagen, att göra, men nu har jag svarat herr Oskarson i alla fall. När det gäller gränsdragningen ägnar vi i propositionen rätt stort utrymme åt att försöka beskriva hur vi anser att frågor som gäller målen, inriktningen, omfattningen och kvaliteten är politiska frågor, framför allt i alla de sammanhang där det är klart definierat genom de politiska besluten vad dessa mål och denna inriktning, omfattning och kvalitet är. Men det är på ett område som problemet uppstår, och det är när man bara kan definiera kvaliteten genom personaltätheten, genom bemanningsplaner. Då uppstår denna konflikt, som vi har pekat på. Vi har alldeles klart sagt att där viktiga arbetsmiljöfrågor kommer in måste det vara möjligt att göra avvägningar mellan de två intressen det här gäller. Jag kan inte få in i mitt huvud att det skall vara så svårt för moderater och centerpartister att förstå att det är så vi och folkpartiet ser på detta. Sedan står herr Granstedt upp i sin bänk och kräver klarhet på klarhet, alltmedan mörkret faller allt tätare över centerpartiets position. Nu senast gjorde han en ny manöver genom att säga att det i själva verket är klarlagt i reservationen att centern kan tänka sig avtal om bemanningsplaner. Känner inte herr Granstedt ens till sitt eget partis reservation? Det man där talar om är rätten att förhandla före beslut, men det sägs ingenting om avtal i det avsnitt som gäller bemanningsplaner. Däremot står i centerpartiets motion 2430, med herr Fälldin som första namn, följande mening: ”Beslut om bemanningsplaner, personaltäthet och liknande måste därför reservationslöst ankomma på det politiska beslutsområdet.” Jag kanske borde ha läst upp den meningen i mitt inled ningsanförande också, herr talman, så hade herr Granstedt sluppit att göra en halkning på det politiska planet.

Herr talman! I går läste jag i en tidskrift om en arbetsplats i Sverige som för länge sedan döptes till ”dödskvarnen”. Där bryter man kvarts och behandlar kvarts. Där har arbetarna i decennier slitit ont och andats in det farliga stendammet. Nu är den gamle ägaren avliden. Efterträdaren sitter i utlandet. Via ett bolag sköter han försäljningen. Produktionen fortsätter. Men arbetsförhållandena utsätts för hård kritik. Enligt tidskriften förekommer inte skyddsronder. Påstötningar om åtgärder leder inte till resultat. I en fabriksavdelning hade en nyköpt maskin stått oinstallerad i flera månader, medan man fortsatte att köra med den gamla, farliga maskinen. När man fått besked om att ett arbetsmoment från skyddssynpunkt måste upphöra fortsatte företaget med inhyrd arbetskraft. Några mil därifrån finns en annan fabrik som framställer liknande produkter. Där är det mesta automatiserat. En stor del av produktionen är helt inkapslad och styrs från ett centralt kontrollrum. De flesta anställda sysslar med övervakningsoch underhållsarbete. Där finns också miljöproblem. Men företagsledning och anställda arbetar tillsammans för att komma till rätta med de problemen. Jag har nämnt dessa exempel för att understryka att villkoren för människor kan vara mycket olika i dagens Sverige. Jag har nämnt dem också för att understryka att kraven på en förnyelse av arbetslivet har växt fram från verkstadsgolvet, från arbetarnas och tjänstemännens upplevelser i sin egen sociala verklighet. Budskapet om enskilda människors upplevelser av sin vardag på arbetsplatserna bröt fram med ökad styrka under 1960-talet. De sammanställdes i digra rapporter och undersökningar från de fackliga organisationerna. De belystes av vetenskapsmän och experter som i kalla fakta visade vad olyckorna, förgiftningen, nedslitningen och stressen betydde. Man började runt om i Europa tala om en industrisamhällets kris. Ungdomen började vända sig bort från de hårda industrijobben - med risk för permitteringar, med risk för skador och olyckor, med risk för sjunkande förtjänster redan i 40-årsåldern, med upplevelser av sociala klyftor på arbetsplatsen och ett gammaldags ordersystem. Det fanns de som började önska bort fabrikerna och industrierna och maskinerna och uttryckte längtan efter gröna ängar och gammaldags idyller. De glömde lätt att de därmed också önskade bort grundvalen för vår välfärd. Den grundläggande politiska uppgiften under dessa år har som jag ser det varit att värna industrisamhället — inte genom att skygga undan för problemen utan genom att offensivt gripa sig an med bristerna, ta till vara industrisamhällets positiva möjligheter, förbättra, förnya och bryta nya vägar mot framtiden. Det förutsatte på väsentliga områden ett nytänkande i det politiska arbetet. För det första måste vi vidga det traditionella välfärdsbegreppet. Vi har i skolan förberett ungdomar för produktionen. Vi har med vägar, bostäder, sjukvård och mycket annat skapat en bas för produktionen. Vi har sökt ta hand om dem som lämnat produktionen eller slagits ut från den — därför att de blivit gamla, sjuka eller arbetslösa, drabbats av olycksfall eller blivit utslitna. Vi har genom kortare arbetstid skapat fritid från produktionen och med kulturpolitik, miljöpolitik och mycket annat sökt ge livet utanför produktionen ett rikare innehåll. Nu stod vi inför uppgiften att låta våra välfärdsmål i större utsträckning prägla även livet i produktionen. De sociala mål som vi betraktar som självklara för samhällsutvecklingen måste vinna insteg även innanför fabriksporten, innanför arbetsplatsens dörr. Ty produktionen handlar icke endast om i och för sig ytterst väsentliga ting som teknik, marknadsanpassning, lönsamhet och annat. Den handlar också och framför allt om människor, deras sociala villkor och relationer till varandra, deras ensamhet och gemenskap. Att vidga det traditionella välfärdsbegreppet till att omfatta också villkoren i produktionen var sålunda det första steget i en strategi för att förnya industrisamhället. För det andra gällde det att i denna uppgift ta fasta på den aktivitet och det intresse som visades från arbetarna och tjänstemännen och deras organisationer. Det gällde att söka frigöra den väldiga kraft som fanns hos arbetarna och tjänstemännen ute i det svenska arbetslivet, till ett positivt ansvar och en positiv medverkan i arbetslivets förnyelse. Detta medansvar fick inte vara beroende av om de skaffat sig en kapitalandel. De skall ha rätt till ökat bestämmande i sin egenskap av löntagare, arbetare och tjänstemän därför att de satsar sitt arbete, sitt produktiva liv, i produktionens förkovran och samhällets uppbyggnad. Detta betyder att man ånyo som medel för att förändra den sociala verkligheten använde demokratin, människornas engagemang och ansvar.

Detta var det andra steget i en strategi för arbetslivets och industrisamhällets förnyelse. Så begynte reformarbetet, och det är förmodligen det viktigaste som har hänt i Sverige under 1970-talet. Reformerna har hela tiden vuxit fram i ett utomordentligt nära samspel med arbetarnas och tjänstemännens företrädare. Kritik mot detta nära samarbete har stundom framförts från borgerligt håll. Det har jag svårt att förstå. Det är ju deras arbetsplatser, deras arbetsvillkor, deras möjligheter att hävda sin mening som skall förnyas. Då är det ju självklart att en ansvarig regering måste upprätthålla en nära kontakt med dem som är omedelbart berörda, lyssna på deras synpunkter, ta hänsyn till deras önskemål. Det blir naturligtvis lättare med den gemenskap och identitet med de breda löntagarintressena som regeringen otvivelaktigt har känt. Det fanns ytterligare ett skäl till ett nära samspel. Det har varit nödvändigt att stifta lagar. Men vi har sökt undvika att i lagen i detalj reglera förhållandena på våra arbetsplatser. Det har i stället gällt att med lagens hjälp öppna nya möjligheter och nya samarbetsformer i arbetslivet, och att undvika byråkratisk stelhet och bereda vägen för smidig följsamhet till förhållandena på olika arbetsplatser. Dessa ambitioner har gjort det särskilt viktigt med en nära samverkan med löntagarnas organisationer. Låt mig i några korta punkter sammanfatta det reformarbete som hittills genomförts i Sveriges riksdag. 2. Samma dag tog riksdagen lagen om vissa åtgärder för att främja sysselsättningen av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden. Det var de s.k. äldrelagarna.

Herr talman! Jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Låt mig uttrycka det så här. Människor skall inte behöva gå till sitt arbete i en känsla av fruktan. Alltför många har gjort det och gör det fortfarande. En orsak kan vara risken för att bli uppsagd, mista jobbet. Den fruktan ökar med levnadsåren. När man blir litet äldre är det svårare att ställa om sig, att börja någonting nytt. Men det visade sig att det just var de äldre som i nedgångstider drabbades främst av uppsägningar och permitteringar och att det var just dessa som hade svårast att få nytt fotfäste i arbetslivet. Därför är trygghetslagarna så viktiga. När man går till jobbet vet man att man har lagen på sin sida. Man vet att man har facket och kamraterna på sin sida. Under konjunkturnedgången nu är det säkert 10 000-tals människor som räddats från arbetslöshet tack vare trygghetslagarna. De har sluppit fruktan, de har vunnit trygghet. En annan orsak till att människor går med fruktan till jobbet är riskerna och gifterna i arbetsmiljön. Hur stark denna oro är framgår med skärpa av de enkäter som gjorts bland arbetstagarna. 250 000 av LO:s medlemmar är oroade av lösningsmedel, 150 000 av gaser av olika slag, 375 000 är "plågade och oroade av damm, buller, drag. Jag kunde fortsätta länge Därför är vi mitt uppe i en väldig offensiv för en förbättrad arbetsmiljö. Den innefattar skärpta lagar och bestämmelser, fler yrkesinspektörer och en förstärkning av arbetarskyddsstyrelsen — allt detta som stundom brukar avfärdas som byråkrati. Men den innefattar framför allt en förstärkning av arbetarnas och tjänstemännens möjligheter att själva bestämma över sin miljö. De har rätt till insyn, de har rätt att få del av företagens framtidsplaner ur miljösynpunkt, skyddsombuden har rätt att avbryta arbetet om de anser att det föreligger allvarliga risker för liv och hälsa bland arbetskamraterna. Makt åt pampar, säger en del. Men de 80 000 skyddsombuden i landet är inga pampar. De är människor med kamraternas förtroende och med ansvar att värna miljön. På Fabriksarbetareförbundets kongress nyligen berättade förbundsordföranden att skyddsombuden inom Fabriks arbetsområde redan vid 600 tillfällen tagit upp frågan om att avbryta arbetet, om icke rättelse skedde för en förbättring av miljön. I intet av dessa fall behövde produktionen avbrytas, ty felen rättades till. Denna enkla sifferuppgift speglar en djupgående förändring i det sven ska samhället. Arbetarna och tjänstemännen har fått någonting att säga till om på ett oerhört väsentligt område. Detta bestämmande används i ett demokratiskt vardagsarbete till att förändra den sociala verkligheten. Människor skall inte behöva känna fruktan när de går till jobbet. De skall kunna känna trygghet. Och då måste arbetsmiljön bli bättre. I dag behandlar vi den nya lagen om medbestämmande. Den gamla § 32 skall försvinna till historien. Arbetare och tjänstemän skall få vara med och bestämma i företagen, i den offentliga förvaltningen, i stat, kommun och landsting. Det är en historisk dag. Den strävan till förnyelse och demokratisering av arbetslivet som satt sin prägel på 1970-talets reformarbete innebär sammantaget den största spridning av makt och inflytande som ägt rum i vårt land sedan den allmänna rösträtten genomfördes. Dess drivkraft är synen på arbetets betydelse i människornas liv, uppfattningen att arbetet ger rätt till bestämmande i produktionen, övertygelsen att människor kan ta ansvar för framtiden. Under hela industrisamhällets framväxt har den synen gällt att det är ägandet till kapital som ger rätt och förmåga att bestämma i företagen. Som en konsekvens härav uppfattades den enskilda människan lätt som en opersonlig produktionsfaktor. Detta skall förändras. I stället framträder hon som en skapande och särpräglad individ med vilja och förmåga att ta ansvar och att samverka med andra. En ny lag är inte en slutpunkt. Det är en begynnelse. Nu börjar det mödosamma arbetet att föra ut de nya lagarna i arbetslivet. De anställdas medbestämmande kommer att gradvis växa fram. Genom förhandlingar och avtal bestäms takten och omfattningen av demokratiseringen. Men färdriktningen ligger fast. Den öppnar vägen mot bestämmande, ansvar och gemenskap. Reformprogrammet har kunnat genomföras med en bred uppslutning i riksdagen. Angrepp har kommit från olika håll och från helt olika utgångspunkter. Olika kommunistgrupper i landet går nu i spetsen för en attack mot förslaget till ny arbetsrätt. Temat är som vanligt att detta är bara ”klasssamarbetspolitik”, och man skrämmer med att här kan varje arbetare som råkar delta i en strejk avskedas, lockoutas, kastas på gatan. Detta har Ingemund Bengtsson redan bemött. Intressant är att det är på det sättet man från kommunisthåll har bemött varje reform vi gjort inom arbetslivet. När vi tog förslaget om styrelserepresentation för de anställda gick vpk emot. Det här var bara en skenhistoria, sade man, och talade om en förödmjukande utmaning mot löntagarna. Nu sitter hundratals, snart tusentals, fackliga företrädare i företagsstyrelser. De nedvärderar inte betydelsen av detta. Styrelserepresentationen är förvisso inte allena saliggörande. Som isolerad åtgärd vore den meningslös. Men den är en värdefull del i en rad insatser för ökat löntagarinflytande. När vi tog lagen om anställningstrygghet talade vpk åter om ”ett raffinerat sätt att vidareutveckla klassamarbetet”. Och man sade hotfullt att detta är ”en lag för otrygghet” och att strejkande arbetare skulle råka illa ut med stöd av denna lag. Sedan dess har vi genomlevt en svår internationell lågkonjunktur, den värsta sedan 1930-talet. Under denna tid har lagen om anställningstrygghet haft en oerhörd betydelse för hundratusentals löntagare. När vi tog lagen om förstärkt ställning för skyddsombuden möttes vi av en liknande agitation från kommunisthåll. Runt om i landet sade man att denna lag skulle klavbinda skyddsombuden. Om ett skyddsombud aktivt sökte verka för sina kamraters säkerhet och hälsa skulle arbetsgivaren med stöd av lagen kunna gripa in och näpsa honom, sade man. Det blev inte så. Den nya lagen har för tiotusentals skyddsombud blivit ett värdefullt instrument som de inte vill vara utan. Nu kommer åter samma agitation. Om några år kommer det säkert att vara omöjligt för kommunisterna att säga vad de nu säger. Ty löntagarna kommer att finna att lagen står på deras sida. Det är ett ytterligt egendomligt förhållande, att kommunistgrupper söker framställa varje betydelsefull arbetslivsreform som ett svek mot löntagarna. Men ert förtroende bland löntagarna för den agitationen blir för varje gång allt mindre och förtroendet för reformismen som arbetsmetod för var gång allt större. Från den borgerliga sidan kommer angreppen främst från centern och moderaterna. De har i en rad reservationer tillsammans eller var för sig föreslagit betydande inskränkningar i förslaget att avskaffa § 32 och ersätta den med en ny lag om medbestämmande. Mina regeringskolleger Ingemund Bengtsson och Kjell-Olof Feldt och vårt partis utskottsföreträdare har redan ingående behandlat dessa frågor. Låt mig bara erinra om att moderaterna och centern kräver att de anställda hos stat och kommun skall klart särbehandlas när det gäller demokratiseringen. Man kräver ett avtalsförbud för de offentligt anställda när det gäller myndigheters verksamhet. I de mindre företagen begär man sämre regler för löntagarna. Moderaterna vill i själva verket bevara § 32-systemet för företag med färre än tio anställda. Centern vill försvåra fackets medverkan vid företag som saknar fackklubb eller utsett fackligt ombud. Moderaterna vill att arbetsgivarna skall ha tolkningsföreträde också när det gäller medbestämmandefrågor. De vill bevara § 32 när det gäller företagets ledning och planering. De vill beröva de anställda det fulla stödet av sin fackliga organisation genom rätten till centrala förhandlingar. Informationsskyldigheten skall begränsas och tystnadsplikten utvidgas enligt alla de borgerliga partierna. Gemensamt för alla dessa förslag är att de skulle innebära en sämre reform från arbetarnas och tjänstemännens synpunkt. Detta motstånd speglar ett mönster som gällt för hela det reformarbete som skett på arbetslivets område. Varje gång vi beslutat om en reform har någon eller några av de borgerliga partierna gått emot och krävt förändringar som inneburit försämringar för löntagarna. De har aldrig krävt ändringar i våra förslag som stärkt arbetarnas och tjänstemännens ställning. För moderaternas del speglar detta naturligtvis deras intresseförankring hos kapitalägare och arbetsgivare och deras ideologiska försvar för kapitalismen som system. Moderaterna hävdar ju på fullt allvar att en maktförskjutning i detta system innebär risker för demokratins livskraft. Ibland får man intrycket att löntagarnas och deras organisationers vilja att ta ett vidgat ansvar i företag och samhälle från moderat utgångspunkt närmast betraktas som en farlig utveckling. Och när herr Bohman talar om metallarbetaren som skulle sova dåligt om natten, så speglar det en gammaldags och egendomlig syn på människors förmåga att ta ansvar. Moderaterna talar ju ofta om att individen bör ha mer att säga till om och få större ansvar. Det gäller tydligen inte alla individer, utan bara somliga. Det som kommit att få centern att på viktiga punkter närma sig moderaterna är troligen en oförståelse inför löntagarnas syn på arbetslivet och en misstro mot de fackliga organisationerna. Än en gång besannas vad Arne Geijer sade 1972: De känner inte arbetsgivarna från samma sida av förhandlingsbordet som vi. Herr Bohmans syn på metallarbetaren som skulle sova dåligt om nätterna, om han finge något att säga till om när det gäller sitt företags utveckling och planering, fullföljs f. ö. i en moderat reservation. Av omtanke om arbetarnas nattsömn vill man tydligen på denna punkt ha kvar § 32-systemet. Framför allt har man riktat in sig på de små företagen. Man säger att samma regler inte kan gälla för de små företagen. Där kan inte löntagarna ställa samma krav på inflytande och medbestämmande. I bakgrunden ljuder en del företagarkampanjers avståndstagande från medbestämmande för de anställda och trygghetslagarna. Uppenbarligen vill man gå till mötes den uppfattning som i en särbehandling av småföretagen ser omedelbara fördelar för dessa. Att gå den synen till mötes tror vi vore olyckligt för småföretagens positiva utveckling i framtiden, ty det vore ju att systematiskt göra småföretagen till sämre arbetsplatser för löntagarna. Den som arbetade i ett större företag skulle ha rätt till inflytande över arbetsmiljön, rätt till information om utvecklingen i företaget, trygghet i anställningen, osv. Men den som arbetar i ett litet företag finge finna sig i mindre inflytande och sämre miljö, otryggare anställning och ingen insyn i hur det gick för företaget. En sådan uppdelning av arbetsmarknaden är inte bara oacceptabel från löntagarsynpunkt. Enligt min mening skulle den också skada de mindre företagens utvecklingskraft. Jag vill erinra om den misstro varmed många företrädare för industrin till en början mötte vårt program för arbetslivets förnyelse. Det är inte mer än sex år sedan jag stod i snålblåsten på Arosmässan och framförde de här synpunkterna om nödvändigheten att vinna ungdomen genom ett positivt program för arbetslivets förnyelse, men det framställde man som ett hot mot näringslivets konkurrenskraft och effektivitet. Man be skyllde oss för att skrämma folk från att gå till industrin, när vi tog upp löntagarnas kritik av sina arbetsplatser. I dag kan vi konstatera att dessa dystra förutsägelser har kommit på skam. Industrin har över lag gått in för att positivt och konstruktivt satsa på bättre förhållanden för de anställda, och jag vill uttrycka min stora glädje över detta och min uppskattning för de insatser som gjorts på många håll inom näringslivet. Jag tror att de allra flesta i dag ser dessa ansträngningar som nödvändiga för framstegen och effektiviteten inom industrin. På samma sätt tror jag att det kommer att gå när man väl fått ut den här reformen till våra tusentals småföretag. Man kommer att uppleva en ökad styrka och slagkraft, när de anställda blir delaktiga och tar ansvar. Jag är för min del övertygad om att småföretagen kommer att kunna utveckla ytterligare konkurrenskraft när de anställda får mer att säga till om. Folkpartiet intar i viktiga avseenden en ställning som positivt avviker från de borgerliga partiernas i övrigt. Den borgerliga splittring som förelegat i denna fråga har varit till gagn för arbetarna och tjänstemännen. Folkpartiet har i stort sett stött reformförslaget. Det är bra, och det hedrar detta parti. Det finns emellertid två omständigheter som jag inte kan underlåta att anföra. Folkpartiet har en benägenhet att stundom vilja framställa sig som den egentliga initiativtagaren till arbetslivets demokratisering i ett något utpräglat behov av självhävdelse. Bakgrunden är framför allt på 1960-talet framförda tankar om styrelserepresentation för de anställda. Svagheten med dessa förslag var att de framstod som isolerade punktinsatser och inte som ett uttryck för en sammanhållen syn på hur den ekonomiska demokratin borde förverkligas över ett brett fält. Löntagarna själva var på sin tid ytterst kallsinniga inför folkpartiets propåer. Jag förstår dem. Ty de insåg att en styrelserepresentation som en isolerad företeelse var till föga nytta för löntagarna. Demokratiseringen måste sättas in på alla nivåer i företaget någorlunda samtidigt och framför allt gälla frågor som ligger de anställda nära i det dagliga arbetet. Därför ville de utforma en sammanhållen strategi för demokratiseringsarbetet. För socialdemokratin har detta varit en principfråga. En demokratisering kan inte tryckas på utifrån och uppifrån. Den måste växa fram naturligt och bäras upp av de anställda själva. Vi har tillsammans med löntagarorganisationerna för arbetare och tjänstemän resonerat oss fram till ett samlat program för arbetslivets demokratisering och sociala förnyelse. Och sedan genomför vi det. Det är skillnad mellan att tala till löntagarna och att tala med dem. Den andra svagheten är att folkpartiet, samtidigt som man haft oss näraliggande uppfattningar i dessa frågor, ständigt uttryckt sin ideologiska och politiska samhörighet med de andra borgerliga partierna. Man har ständigt talat om maktskifte och en borgerlig regering. Men tillsammans med dessa båda borgerliga partier hade ju detta demokrati seringsarbete icke kunnat genomföras på det här sättet. Hade det blivit en borgerlig regering 1970 eller 1973 hade detta väldiga reformverk inte kunnat genomföras. Det framgår alldeles klart av redovisade attityder och ståndpunkter. Så denna dag, då folkpartiet i och för sig med rätta vill och kan vara med och ta åt sig äran av konstruktiva reformer, bör folkpartiet också tända en rökelse av tacksamhet och lycka över det faktum att vi i Sverige sluppit en borgerlig regering. Och denna situation kvarstår. Ty reformarbetet skall ju fullföljas, och folkpartiet kommer säkert även i framtiden att tvingas välja sida i dessa viktiga frågor om arbetslivets demokratisering. Hur detta val utfaller vet inte jag. Men jag vet att den sociala liberalismen är en ömtålig planta som trivs bäst i hägnet av en stark socialdemokrati. Jag har redan sagt att ett beslut i riksdagen icke är en slutpunkt utan en begynnelse. Nu skall arbetsrätten och de andra reformerna föras ut i verkligheten. Det blir ett långt och mödosamt arbete. Jag har någon gång förut berättat om de revolutionära generalerna från Portugal som träffade en ombudsman i LO och frågade honom hur lång tid det skulle ta innan alla de nya reformerna var fullt ut genomförda på landets arbetsplatser. ”Det kommer att ta några decennier”, svarade ombudsmannen i Landsorganisationen. Revolutionärerna häpnade. Ty för dem var en vecka en lång tid. Detta är samtidigt vår stolthet, arbetarrörelsens stolthet. Hela detta reformverk kan betecknas som något av en reformismens höga visa. Vi tror inte på plötsliga, drastiska förändringar. Vi tror däremot på förändringen steg för steg, på det tålmodiga vardagsarbetet, på möjligheten att engagera 10 000-tals människor i arbetet på att omdana en trög verklighet. Detta arbetssätt utesluter på intet sätt idéer och förhoppningar inför framtiden. Visioner, som man stundom brukar säga. Tvärtom. Just därför att de långsiktiga visionerna är djärva måste tålamodet vara stort, den praktiska erfarenheten väga tungt, den jordnära kontakten med människornas verklighet vara vägledande. Detta är svensk socialdemokrati. Ofta känner jag en förundran över de vrångbilder av socialdemokratin som sprids i bladen och från en del talarstolar. Stundom skildras vi närmast som en samling maktgalna extremister. Det är bilder, icke sällan färgade av en illvilja och en bitterhet, som bjärt står i kontrast mot våra traditioner av förnuftigt samtal och konstruktiva lösningar. Det är som om man icke ett ögonblick synes kunna besinna eller förstå den väsentliga drivkraften för vår strävan. Det väsentliga för den demokratiska socialismen är att skapa möjlighet till medbestämmande för vanliga arbetare och tjänstemän på de svenska arbetsplatserna, så att de kan förbättra sin arbetssituation och få större möjlighet att själva gestalta sina liv och sin framtid. Herr talman! Vi befinner oss i begynnelsen av en social omdaning och demokratisering av det svenska arbetslivet. Detta arbetsliv skall producera varor och tjänster, utnyttja teknikens framsteg, lägga grunden till goda levnadsvillkor och materiellt välstånd. Allt detta är mycket viktigt. Men det är ett arbetsliv som också skall rymma trygghet, gemenskap och glädje.

Herr talman! Den enskildes rätt till arbete, arbete under trygga och säkra förhållanden och möjlighet att själv påverka och utveckla sin arbetsmiljö, måste vara grundläggande för det politiska arbetet. Reformverksamheten i detta avseende måste vara inriktad så att den främjar en sådan utveckling. Inom politiska partier och fackliga organisationer har det förts en mycket bred debatt kring arbetslivsfrågorna och inflytandefrågorna under de senaste 10-15 åren. I vår partimotion år 1962 om miljöfrågorna tog vi också upp frågorna om den enskildes trivsel och engagemang i arbetslivet liksom nödvändigheten av att anpassa arrbetsplatserna till människans psykiska och fysiska förutsättningar. Senare under 1960-talet tog vi upp frågan om en utbyggd företagsdemokrati genom konkreta förslag om de anställdas rätt till representation i företagens styrelser. Vi har hela tiden framhållit att detta varit steg på vägen och att man genom försöksverksamhet måste hitta former för att öka möjligheterna för de anställda att påverka sin egen situation på arbetsplatsen. Jag har, herr talman, vid olika tillfällen påmint om att fram till ett gott produktionsresultat finns det ett gemensamt intresse för alla berörda inom varje företag och att man lättast når ett bra resultat just genom samverkan. Jag vill påminna socialdemokraterna om detta. Det lagförslag som vi nu diskuterar och snart går att besluta om bygger ju just på att det skall öppnas möjligheter för en utbyggd samverkan. Ni socialdemokrater försöker ofta framställa de här frågorna som områden där det går en skarp skiljelinje mellan er å ena sidan och centerpartiet å andra sidan.

Riksdagen kan givetvis själv aldrig förändra arbetslivet, men riksdagen kan ge förutsättningar för nödvändiga förändringar. Den lagstiftning vi nu går att besluta om bygger på att de anställda och företagsledning just genom samverkan skall nå bättre resultat totalt sett än tidigare. Hur detta arbete i praktiken skall genomföras ankommer det på parterna att efter hand utforma, och det ankommer också på parterna att låta detta komma till uttryck i kollektivavtal. Företagsdemokrati är decentraliserat beslutsfattande ute i företagen.

Det är inget tvivel om att många arbetsgivare ser den utbyggda arbetsrättslagstiftningen som ett byråkratiskt gissel som kan förhindra och försvåra ett effektivt arbete i företaget. Det finns i det här fallet många överdrifter i det avseendet. Men det är också klart att lagstiftningen till viss del har sådana effekter, och därför är det en skyldighet för oss politiker att följa upp de lagar vi stiftar och förutsättningslöst ta itu med sådana problem för att göra det möjligt att på ett praktiskt och ändamålsenligt sätt tillämpa lagstiftningen så som vi vill att den skall verka. Arbetsrättslagstiftningen får inte bli ett hinder för företagsamheten och produktionen. Det är min övertygelse att den icke behöver bli det. Tvärtom skall den utformas så att den blir en tillgång som befrämjar arbetstagarnas trivsel och samtidigt också befrämjar företagets effektivitet. Det finns inget motsatsförhållande i detta avseende. En utbyggd demokrati i arbetslivet är en tillgång för såväl de anställda som för arbetsgivarna. Från vår principiella utgångspunkt är det därför självklart att vi medverkar till att ytterligare utveckla demokratin i arbetslivet.

Detta är, herr talman, en allmän uppläggning av denna lagstiftning som har vårt stöd. Från centerpartiets sida har vi när det gäller den privata sidan tre huvudinvändningar, med det är invändningar som inte rubbar den grundläggande principen för medbestämmandelagen.

Det är vår mening att propositionen i dessa avseenden har sådana brister att den skulle få helt oacceptabla konsekvenser. Då skulle lagen inte bli en tillgång i företagen utan ett byråkratiskt gissel. Särskilt utmärkande är detta när det gäller de mycket små företagen, de företag som saknar egna administrativa resurser. Herr talman!

Om företagare och anställda är ense i sådana frågor måste det rimligtvis vara demokratiskt och principiellt riktigt att de också får besluta och verkställa besluten. Detta är det decentralistiska sättet att arbeta och besluta. Det borde vara självklart att i sådana situationer — alltså när företagare och anställda inom företaget är överens — skall ingen skyldighet föreligga att föra denna förhandling vidare. Det borde vara lika självklart som att de anställda — om de så önskar — skall kunna begära sin avdelnings hjälp med förhandlingen. Det är också från våra utgångspunkter fullständigt självklart. Vi föreslår att detta förfarande skall komma till uttryck i lagtext. Att gå den vägen är att förhindra en byråkratisk ordning som, såvitt jag vet, ingen av de berörda parterna har bett om. Att framställa detta som ett försök att försätta de anställda i små företag i en sämre situation än anställda i större företag är, herr talman, att vända upp och ner på verkligheten. Det är också att förvanska verkligheten att hävda att fackets möjligheter på detta sätt skulle minska. I varje läge kan de anställda enligt vårt förslag ta sin fackliga organisation till hjälp. I varje läge kan med vår konstruktion en fråga som man inte når överenskommelse om på det lokala planet naturligtvis föras upp till central förhandling. Det vi anser vara den stora vinsten med en sådan här tilläggsregel är att i de fall då det icke finns någon klubb eller facklig förtroendeman skall överläggningarna eller förhandlingarna alltid inledas direkt med de anställda. Därvidlag faller jag tillbaka på en synpunkt som arbetsmarknadsministern framhöll vara riktig, nämligen att de direkt berörda — de i vardagsarbetet berörda — också vet bäst vilka förändringar som gagnar dem bäst. Det är för att direkt ge de anställda i företaget denna möjlighet som vi har velat ta med denna kompletterande regel. När det gäller informationen har vi velat slå fast de regler som finns med i propositionens motivuttalanden, nämligen om jäv, skydd för den personliga integriteten, gängse principer för anbudsgivning under konkurrens, hemligt utvecklingsarbete osv. Jag tycker inte att det borde finnas några motsatsförhållanden i detta avseende, men det är angeläget att lyfta fram dessa ställningstaganden ordentligt så att företagare och anställda vet vad som gäller. Det är alldeles självklart att medbestämmandet inte kan gå in på privata förhållanden. Lika självklart är att i vissa situationer måste partsförhållandet upprätthållas. När det gäller frågor av hemlig natur måste man kunna hålla dessa inom en liten krets. Medbestämmandelagens anknytning till aktiebolagslagen är enligt min mening en slarvig del i propositionen. Här noterar man problematiken, noterar vad lagrådet framfört, men säger sedan att ingenting behöver göras nu. Det är enligt min mening alldeles nödvändigt att rättsläget fastställs av riksdagen i detta avseende. Vi har i vår motion följt propositionens huvudlinje att speciallag går före medbestämmandelagen. Det innebär att avtal som ändrar aktiebolagslagens regler om t.ex. ansvarighet och beslutsordning är ogiltigt tills dessa regler ändrats. Det är därför viktigt att arbetet med att klarlägga de områden som kan beröras av dessa båda lagstiftningar slutförs så snart som möjligt. Oberoende av i vilken uppgift en individ verkar i ett företag har han ett intresse av att företaget kan fortbestå och utvecklas. Ägare och anställda har ett gemensamt intresse och ett gemensamt ansvar i detta avseende. En lag om medbestämmande måste vara uppbyggd så att samarbete och samförstånd i alla företag främjas genom förhandlingar och överläggningar inom företagen med de anställda eller deras representanter. Våra förslag bygger på att detta krav skall tillgodoses och att samtidigt kraven på effektivitet och smidighet i beslutsfattandet tillgodoses också i de små företagen. Den grundläggande uppfattningen om nödvändigheten av att den anställde kan påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation och att det är en tillgång för arbetsgivaren att före beslut ha tillgång till de anställdas kunskaper och erfarenheter måste självfallet gälla också för de offentliga arbetsgivarna. Men här sätter den politiska demokratin sin gräns. Om detta är alla som accepterar demokratin som arbetsform ense. Den lagstiftningstradition vi har bjuder att formerna för demokratins arbetssätt fastlägges i grundlag och i vanlig lag. Enligt min mening är det direkt olämpligt att i detta sammanhang frångå denna princip som vi är noga med att följa i övrigt. Vi föreslår av den anledningen en lagregel som innebär att den politiska demokratins beslutsområde inte görs beroende av arbetsmarknadsparternas styrka. LO sammanfattade detta i sitt remissvar över utredningen på ett enligt min mening utmärkt sätt: ”Landsorganisationen delar utredningens principiella syn på att avtalsfriheten måste vika för grundläggande demokratiska principer.

Det är mot denna bakgrund som vår inställning till denna fråga skall ses. Det har under senaste tiden blossat upp en diskussion om denna arbetsrättslagstiftning och dess inverkan på strejkvapnet. Jag vill i det sammanhanget säga att arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson i sitt huvudanförande gjorde värdefulla deklarationer därvidlag som jag gärna vill instämma i. Grundinställningen måste vara att alla ansträngningar skall göras för att parterna skall ta itu med konfliktungar för att på detta sätt ta bort risken för vilda strejker. Men om det visar sig att missnöjet riktar sig mot gällande avtal som upprättats genom förhandlingar mellan arbetstagare och företaget eller genom kollektivavtal, då måste också i fortsättningen gälla att ingångna avtal skall hållas. Det är mycket viktigt att denna värdefulla grund inte får rivas upp. Att riva upp denna grund i ett skede när vi väntar oss kollektivavtal på fler områden än i dag, att riva upp denna grund i ett skede när de anställda och deras organisationer skall ges ökade möjligheter till inflytande och ansvar — det vore helt ohållbart. Det är, herr talman, ganska avslöjande för vänsterpartiet kommunisterna och dess inställning till samhällsarbetet när de vill arbeta för att riva upp denna grund. Herr talman! Det vi nu har att ta ställning till är en ramlagstiftning. Den skall gälla intill dess parterna på arbetsmarknaden ingått avtal på områden som faller inom denna lagstiftnings ram. I många fall har verksamheten i olika företag i praktiken utvecklats så att lagen inte innebär någon egentlig skärpning. Om vi vill främja en utveckling i lagens anda skall vi inte frammana ett motpolsförhållande på arbetsplatserna. Jag upprepar att fram till ett gott produktionsresultat tjänar alla på samverkan. När det gäller fördelningen av detta produktionsresultat är partsförhållandet uppenbart och ostridigt. För att lösa dessa frågor finns sedan länge ett väl utvecklat och väl fungerande system som denna lagstiftning inte berör.

Herr talman! Sveriges förvandling från en fattig jordbrukarstat till en rikt utvecklad industrination och övergången från klassamhälle till en öppen demokrati har skett utan hårda slitningar. Vårt sociala trygghetssystem har utformats steg för steg under allmän anslutning. Reformsträvandena har — som Per Albin Hansson en gång uttryckte det — byggt på att det ”finns grupper och partier som i alla fall vilja detsamma, nämligen att göra det bästa för landet, men divergera i fråga om metoderna att åstadkomma detta”. De samlande lösningarna har krävt — och jag citerar åter — ”borgerlig framsynthet och socialdemokratisk moderation”. Gemenskapsanda och kompromissvilja har också kännetecknat den svenska arbetsmarknaden. 1928 års lagstiftning om kollektivavtal och arbetsdomstol möttes visserligen vid sin tillkomst av protester och demonstrationer från arbetarrörelsens sida. Den nya arbetsrättslagstiftningen var — sades det — ett hot mot arbetarrörelsens strävan att förbättra sina villkor och att hävda sina intressen. Men redan efter några år — och inte minst till följd av den vidsynta praxis som utformades av arbetsdomstolens förste ordförande — visade sig de nya lagarna kunna utgöra en grundval för en utveckling i arbetsfred och samförstånd mellan parterna på arbetsmarknaden. 1930-talets föreningsoch förhandlingsrättslagstiftning och 1938 års Saltsjöbadsavtal förstärkte samförståndskänslan. Genom avtal och rekommendationer skapades en anda av ömsesidig respekt och hänsynstagande. Den arbetsfred som därmed grundlades och respekten för ingångna avtal utgjorde en starkt bidragande orsak till den välfärdsutveckling som sedan dess kännetecknat vårt land. Den ”svenska modellen” blev ett honnörsord. Det som detta begrepp innefattade togs som förebild på många håll utomlands. Jag måste säga, herr talman, att mot den här bakgrunden var det ett understatement Olof Palme gjorde sig skyldig till eller en grovt orättvis skildring han lämnade när han före middagsuppehållet gjorde gällande att vi nu, efter nära 45 års socialdemokratisk regeringsutövning, skulle befinna oss ”i begynnelsen av en social omdaning och demokratisering av det svenska arbetslivet”. Det var verkligen inte en sann skildring som statsministern gav. Mot slutet av 1960-talet har den bild jag tecknat börjat förändras. I allt högre grad har löntagarorganisationerna begärt statsmakternas ingripande för att genom politiska beslut snabbt få sådana krav tillgodosedda som tidigare kunnat förverkligas genom fria förhandlingar utan statsmakternas inblandning. Den framflyttning av löntagarnas positioner som har ägt rum under de senaste åren har lett till betydelsefulla resultat. Löntagarnas ställning på arbetsplatserna har förstärkts, insynsmöjligheterna fördjupats och arbetsmiljön och arbetarskyddet väsentligen förbättrats. Reformverksamheten har genomförts under stor politisk enighet. I de fall då avvikande meningar har gjort sig gällande — bl.a. från moderat håll — har dessa inte rört grunddragen i reformarbetet. Det har mera varit fråga om praktiskt och ekonomiskt betingade justeringar för undvikande av byråkratisering, en alltför stor kostnadsbelastning, försvagad konkurrenskraft eller för att förstärka de enskilda individernas integritet och trygghetssträvanden. Den arbetsreform som riksdagen i dag går att besluta om ligger i stort sett i linje med utvecklingen sedan 1928. Arbetsrätten skall alltjämt utformas på grundval av förhandlingar och kollektiva avtal. Därmed anknyter vi till traditioner som medfört betydelsefulla positiva resultat för hela det svenska samhället. Den allmänna motivering och den argumentation för den nya arbetsrättslagstiftningen som statsministern anför i den av honom undertecknade propositionen är i långa stycken helt invändningsfri. Vi moderater har emellertid inte kunnat acceptera lagförslaget i dess helhet, bl.a. därför att det i viktiga hänseenden enligt vår mening står i strid just med de tankegångar som statsministern själv utvecklat. Svensk industri kännetecknas av hög teknisk nivå, förmåga till för nyelse och skicklig företagsledning. Våra sociala ambitioner får icke sträckas längre än vad som i varje skede är ekonomiskt möjligt. Industrins slagkraft och utveckling har berott på den lugna och stabila samhällsutveckling som ställt Sverige i främsta ledet. Därför bör hittills vunna erfarenheter ligga till grund för våra ansträngningar att komma till rätta med den industriella utvecklingens problem. Vi bör angripa de problem som människorna upplever i ett praktiskt, steg för steg genomfört reformarbete. Därmed kan vi förena en fortsatt industriell utveckling med de ijäkade krav människorna ställer. Alla de bedömningar som jag nu föredragit är hämtade ur statsministerns eget uttalande i propositionen. Men lagförslaget speglar inte till alla delar den försiktiga reformistiska grundsyn som statsministern talar om. I själva verket innebär de nya lagreglerna en genomgripande och snabb omgestaltning av de förhållanden på våra svenska arbetsplatser som växt fram i takt med samhällsutvecklingen och med människornas ökande krav på medinflytande och medansvar. I vissa hänseenden står förslaget i strid med behovet av ”snabbhet och effektivitet i beslutsfattandet” som statsministern själv underströk som ”nödvändigt för att bibehålla konkurrenskraft och utvecklingsduglighet”. Och regeringsförslaget står på viktiga punkter också i strid med de riktlinjer för en ny arbetsrättsreform som utarbetades av arbetsrättskommittén under ordförandeskap av förre vice LO-ordföranden, sedermera landshövdingen Kurt Nordgren. Kommitténs förslag — vilket som bekant godtogs även av de socialdemokratiska ledamöterna — kan i allt väsentligt anses motsvara just kraven på ewu praktiskt ”steg för steg genomfört reformarbete”. Det innebar en betydelsefull förstärkning av löntagarnas ställning utan att för den skull radikalt bryta mot det mönster som läggs fram i vårt näringsliv. I förhållande till kommitténs förslag företer propositionen betydande skärpningar, vilka inte har remissbehandlats och inte varit föremål för noggrann praktisk och ekonomisk analys. Den kritik som Olof Palme för en stund sedan riktade mot oss bör alltså i första hand riktas mot arbetsrättskommittén, inte mot oss. Angreppen träffar inte sitt mål. Den moderata kritiken, sade Olof Palme, speglar moderaternas intresseförankring hos kapitalägare och arbetsgivare och är ett ideologiskt försvar för kapitalismen som system. När herr Palme säger sådant tycker jag att arbetsrättskommitténs ledamöter indignerat borde gå upp i replik mot herr Palme, eftersom vårt förslag så helt överensstämmer med arbetsrättskommitténs. Så enkelt är det faktiskt inte heller att det parti jag företräder skulle representera en liten klick av kapitalister och arbetsgivare. Majoriteten av våra väljare och sympatisörer är faktiskt löntagare. Om damerna och herrarna inte vet det, kan jag tala om det från denna talarstol. Att löntagarnas krav på medinflytande och möjlighet att påverka arbetsprocessen inom företaget tillgodoses och att förmågan till initiativ och viljan till ansvar hos alla anställda tas till vara är enligt min mening en given förutsättning för en väl fungerande företagsamhet inom ramen för ett modernt folkstyre. Och en lika självklar strävan måste det vara att tillgodogöra sig den yrkesskicklighet och de allmänna kunskaper och erfarenheter som finns på alla nivåer i företagen. Effektiva, handlingskraftiga och anpassningsbara företag utgör ett villkor för att Sverige skall kunna hävda sig i den växande internationella arbetsfördelningens allt hårdare konkurrens. Detta utgör också en grundläggande förutsättning för de anställdas trygghet och sysselsättning och även för det svenska folkhushållets ekonomi. Jag tycker uppriktigt sagt att det är ett fattigdomsbevis när socialdemokratiska talare gång på gång och från talarstol till talarstol tillskriver mig ett uttalande om att en metallarbetare skulle sova illa om natten om han fick mera att säga till om på sin arbetsplats. Detta har jag naturligtvis aldrig någonsin sagt! Har man en stark sak att tala för — och det har man i det här fallet, menar jag — blir den saken inte starkare om man måste stärka den med falskeitat. En arbetsrättslagstiftning som inte i tillräcklig grad bygger på balans och samspel mellan de olika för företagandets bestånd och utvecklingsmöjligheter avgörande faktorerna kan befaras motverka de intressen som den nya lagstiftningen ytterst söker tillgodose. Enligt min mening har propositionen så starkt skjutit kraven på de anställdas — eller rättare sagt på de anställdas organisationers — formella medinflytande och medbestämmande i förgrunden att företagens möjligheter att fatta snabba beslut och att anpassa sin verksamhet efter växlingar i konjunkturer och konkurrensförutsättningar kan komma att hämmas. I och för sig berättigade krav på insyn, på information och på redovisning av olika data balanseras inte i lagförslaget av motsvarande förpliktelser i fråga om tystnadsplikt. Även jag förutsätter — liksom fertalet andra talare — att de fackliga organisationerna kommer att vara medvetna om sitt ansvar och sin solidaritet gentemot de företag vilkas anställda de företräder. Men riskerna för uppkomsten av ett tungrott och fördröjande förhandlingsmaskineri samt för en byråkratisering av beslutsprocessen kan inte uteslutas, och inte minst inom de mindre företagen är den risken påtaglig. Den naturliga arbetsgemenskap som där växt fram kan komma att förstöras. Det är ju för att förstärka — inte för att försvaga — demokrati och samhälle som vi har begärt ökat direkt inflytande för de anställda själva på de mindre arbetsplatserna. Svårigheter och osäkerhet uppkommer, särskilt om förhandlingarna inte bara skall baseras på lagens regler om primär förhandlingsskyldighet utan därtill gälla tvister om den rätta innebörden av avtal om medbestämmanderätt också i utpräglade företagsledningsfrågor.

Däri har begrepp som ”makten över företagen” spelat en stor roll. Det gäller — har det hetat — att flytta över makten från kapitalet, från ett fåtal ägare till de många som arbetar i företagen. Ytterst är det, har man sagt, fråga om en genomgripande förändring av vår samhällsstruktur. ”Folket skall bestämma över produktionen” men inte som konsumenter och medborgare generellt sett, utan som löntagare. I praktiken förhåller det sig faktiskt inte på det sättet att några få ”profithungriga kapitalister” sitter ute i företagsledningarna och ensamma styr och ställer. I vår alltmera komplicerade värld är företagen — i varje fall de större —i stor utsträckning självständiga organismer, vilkas funktionsförmåga bestäms av den marknad vars varierande behov och efterfrågan det är varje enskilt företags strävan, och även livsvillkor, att tillmötesgå. Konsumenternas behov och efterfrågan — och till konsumenter räknar jag inte bara vanliga enskilda medborgare utan också alla avnämare och distributionskanaler av olika slag — bestämmer ytterst produktionens inriktning och även företagens möjligheter att få avsättning för de produkter som tillverkas. Sverige är helt beroende av omvärlden. Vår ekonomi står och faller med våra exportmöjligheter. Importinnehållet är stort i vårt handelsutbyte. Och det är ett komplicerat och integrerat samspel mellan miljoner olika enheter som avgör arbetsbetingelserna för våra företag och deras möjligheter att hävda sig och att ge trygghet och sysselsättning åt människor. Ägarkapitalets uppgift är att bidra till en anpassning inom lagstiftningens och den ekonomiska politikens ramar till en marknad, styrd av enskilda medborgares fria val, och att därmed medverka till att vårt lands tillgångar utnyttjas på det bästa sättet för helheten, för hela landet. Ägarfunktionens speciella roll ligger i att den påverkar tillgången på riskvilligt kapital — och sådant behöver vi som bekant — och människors intresse att ta nya initiativ, att vidareutveckla idéer och att skapa någonting nytt, och det behöver vi också. Äganderätten och de därmed förenade möjligheterna och förpliktelserna utgör en omistlig beståndsdel i den fria ekonomi som i sin tur är nödvändig för ett fritt samhälle. Vi moderater ställer oss bakom alla strävanden att vidga de enskilda löntagarnas möjligheter att påverka den egna arbetsmiljön och den egna arbetsplatsen samt att tillvarata den fond av kunskaper, erfarenheter och vilja att ta ansvar som är rikt företrädd bland de anställda i våra svenska företag — att åstadkomma gemenskap inom företagen, att bryta ner föråldrade, hierarkiska beslutsprocesser. Under de senaste åren har — som jag nyss sade — betydande resultat uppnåtts i dessa hänseenden. Tidigare centraliserade beslutsprocesser har brutits ner och decentraliserats. Allt större grupper av anställda har gjorts delaktiga i beslutsordningen och medverkar aktivt — på olika nivåer — inte bara i produktionsprocessen utan också då det gäller processens inriktning och innehåll. Men vi anser oss ha anledning att hysa oro för de konsekvenser som kan — men naturligtvis inte behöver — uppkomma vid ett förverkligande av propositionens långtgående krav på formella förhandlingar mellan fack och företagsledning i varje fråga, stor eller liten, som kan aktualiseras i våra hundratusentals företag. Låt mig — för att det skall vara fullt klart för var och en — stryka under att även enligt vår mening arbetsgivare skall vara skyldig att på eget initiativ ta upp förhandlingar innan han fattar beslut om viktigare förändring av verksamheten. Det gäller även för frågor av företagsledningskaraktär. Vi har föreslagit att dessa förhandlingar skall föras lokalt, alltså nära dem som är direkt berörda. Vi har något mjukat upp den undantagsregel som ger arbetsgivaren rätt att fatta beslut innan förhandlingarna avslutats. För oss väger behovet av att lagen skall fungera smidigt tyngre än ideologiskt motiverade krav på att lagen skall vara kategorisk och i stort sett utan undantag. Vi vill bevara och förbättra vår fria ekonomi, och i det syftet vill vi — precis som arbetsrättskommittén — ge de anställda möjlighet till medbestämmande också i frågor om arbetets ledning och fördelning. Vi har däremot motsatt oss den utvidgning av arbetsrättskommitténs förslag som regeringen gjort och som innebär att frågor gällande investeringar, produktval och marknadsföring — kort sagt företagsledningsfrågor — skall innefattas i den nya lagens 32 3. Att införa medinflytande gällande arbetets ledning och fördelning utgör redan det ett stort steg. Men att utan utredning gå längre och ta med även företagsledningsfrågorna är att ta ett stort, principiellt och sakligt viktigt steg ut i det okända. Detta har inte utretts. Konsekvenserna har inte klarlagts. Och frågan har inte remissbehandlats. Av utskottets betänkande framgår att frågan inte heller prövats särskilt ingående av utskottet. Utskottet säger härom endast följande: ”Att dra en skarp gräns mellan arbetsledningsoch företagsledningsfrågor är i praktiken omöjligt och redan detta talar för att avtal bör kunna träffas över hela fältet. Härtill kommer att för att det skall bli möjligt att få till stånd avtal i rena arbetsledningsfrågor det kan vara betydelsefullt att få inflytande på vissa områden som rör företagsledningen.” Det är en föga principiell och verkligen inte särskilt tungt vägande motivering. Men med den viftar utskottet alltså undan arbetsrättskommitténs mycket noga genomtänkta förslag och synpunkter. Författarna till propositionen har varit medvetna om att vissa risker kan uppkomma för långdragna och omständliga förhandlingar. De undantagsregler som föreslagits och som gör det möjligt för företagsledningen att i särskilt allvarliga fall, då speciella motiv kan åberopas, fatta beslut utan att avvakta förhandlingar eller resultat av pågående förhandlingar, utgör ett uttryck för dessa farhågor. Men risken även med sådan konstruktion är naturligtvis påtaglig. Företagsledningen måste alltid räkna med att de motiv för underlåten förhandling eller för uppskov med förhandling, som vederbörande själv finner övertygande, vid ett rättsligt förfarande kan komma att underkännas och att företaget i sådant fall måste räkna med ekonomiska sanktioner i en eller annan form. Redan vetskapen om detta — och det obehag som över huvud taget följer med en fällande dom — måste göra företagen starkt benägna att bara i alldeles exceptionella situationer åberopa undantagsbestämmelserna. Hellre än att riskera efterräkningar kan man finna det naturligt att ta vissa ekonomiska risker eller att underlåta att fatta beslut om produktionseller försäljningsåtgärder som kanske är nödvändiga för att en för företaget angelägen transaktion skall kunna genomföras och ge lönsamhet och trygghet åt företaget. För alla som något har sysslat med företagsamhet är det väl alldeles uppenbart att det är just i sådana hänseenden som den föreslagna obligatoriska, även till central instans utvidgade, förhandlingsskyldigheten kan få sina mest allvarliga konsekvenser — för företaget, för de anställda, för deras trygghet och sysselsättning. Låt mig, herr talman, sammanfatta. 1. Den nya lagstiftningen har stora förtjänster. Det är väldigt bra att den utgår från den utveckling som sedan 1928.pågått på den svenska arbetsmarknaden och att den söker bygga vidare på den intressegemenskap som parterna på arbetsmarknaden i fria förhandlingar har lyckats skapa. 2. De nya lagreglerna har emellertid också stora svagheter och inger betydande farhågor. Det är inte bra att propositionen kommit att inriktas så totalt på att skjuta kollektiva maktfrågor i förgrunden och de enskilda arbetstagarnas eget personliga och direkta inflytande och ansvar i bakgrunden. Det är inte heller bra att balansen mellan krav och skyldigheter, mellan inflytande och ansvar inte upprätthålls genomgående. 3. En avgörande förutsättning för att den nya arbetsrättslagstiftningen skall fungera är att löntagarna, och främst deras organisationer, skall visa omdöme, förnuft och ansvarsmedvetande vid utnyttjandet av de vidgade möjligheter till inflytande som nu har öppnats. Men lagreglerna har inte utformats så att de risker som alltid är förenade med mänsklig verksamhet av det här slaget kan elimineras; de finns kvar. 4. Det är inte fråga om bara en parts intresse av medbestämmande och medinflytande. Att våra svenska företag är handlingskraftiga, effektiva och lönsamma angår alla som är verksamma i ett företag. Det angår också hela svenska folket, som är förenat i en självklar intressegemenskap kring fortsatt företagsdemokrati och en öppen och fri näringspolitik samt konkurrensstarka företag. 5. Ingen grupp i vårt samhälle har någonting att vinna på att den svenska modellen — byggd inte på motsättningar utan på samverkan — försvagas eller urholkas. 6. Vi befarar att det kan bli följden. Jag har sagt att det inte behöver vara så — men vi befarar det. Det är den osäkerhet som råder i detta hänseende som har utgjort det avgörande motivet för oss moderater till att inte vilja sträcka oss lika långt som regeringen då det gällt att genomgripande förändra förhållandena på arbetsmarknaden. Det omfattande utredningsarbete som arbetsrättskommittén utfört, och de slutsatser som kommittén dragit, borde ha lagts till grund för den nya lagstiftningen —- jag sade det för en stund sedan. Och vår motion och våra yrkanden ansluter därför mycket nära just till arbetsrättskommitténs förslag.